Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 4, punkt 11, tar bl.a. upp motionen 1136 till behandling. Vi motionärer yrkar där på att högskolan i Stockholm. Denna professur bör enligt vår mening placeras i Fredagen den anslutning till där pågående samhällsbyggarutbildning vid sektionen för 14 april 1972 vägoch vattenbyggnad som en förstärkning i samband med den —L — — — pågående fördubblingen av studerandeantalet. Detta vårt krav går tillbaka Tekniska fakultetill 1964 års transportforskningsutredning, som i sitt betänkande 1968 — !ernam.m. uttalade sig för en professur i transportekonomi. Transportkostnadernas andel av vår bruttonationalprodukt har från 1964 till 1970 ökat från inemot 10 procent till närmare 15 procent. Under den här perioden har också det etappvisa genomförandet av 1963 års trafikpolitiska beslut fört med sig konsekvenser, inte minst för den regionala lokaliseringspolitiken. Dessa konsekvenser ger anledning till väsentligt förbättrad information om transportkostnadernas inverkan och omfattning inom den totala samhällsekonomiska ramen. I avvaktan på vägkostnadsutredningen saknar vi ännu en mängd bedömningsgrunder och definitioner, varför vårt informationsbehov är mycket stort samtidigt som våra resurser är utomordentligt små så länge vi saknar en professur i transportekonomi. Ett av våra största samhällsekonomiska problem under de senaste åren är urbaniseringens negativa effekt. Stark obalans när det gäller servicestandard och transportförsörjning uppstår inom glesbygdsområden, jämfört med större tätorter. Transportkostnaderna i storstadsregionerna visar samtidigt en starkt ökande trend. Den anstränger i högsta grad kommunernas ekonomi och förhindrar möjligheterna att bygga ut transportnät och annan försörjning till de nya områdena enligt den planering som gjorts. En speciell studieinriktning för samhällsbyggare har inrättats inom tekniska högskolan i Stockholm. Den är tillgänglig för studerande vid sektionerna för arkitektur, lantmäteri och vägoch vattenbyggnad. Detta är ett uttryck för att allt större uppmärksamhet måste ägnas samhällsbyggnadsproblemen inom ramen för samhällsplaneringen. Förra året utexaminerades de första arkitekterna och civilingenjörerna från denna studieinriktning, och tillströmningen av antalet studerande till denna utbildning har varit kraftigt stigande. Vi motionärer anser det vara en stor brist att dessa utbildade planerare och tekniker, som har till uppgift att projektera, bygga ut och sanera våra tätorter liksom att planera och bygga för vägtransporter och annan service i glesbygder, inte har tillgång till fördjupad utbildning och forskning inom transportekonomin. Enligt vårt sätt att se krävs det ingående förståelse och kunskap om detta komplicerade ekonomiska system, som griper in så djupt i samhällsekonomin. Som vi ser det, upplever vi i dag en lång rad beslut, som tyvärr inte sammanfaller med en från samhällsekonomisk synpunkt godtagbar lösning. Beräkningar visar att våra omflyttningskostnader i samband med förändringar inom urbaniseringsprocessen totalt sett uppgår till belopp om ca 5 miljarder kronor per år. Cirka hälften av de totala transportkostnaderna kan hänföras till personaltransporter under 50 km, alltså lokaltransporter, och av dessa representeras cirka hälften av pendelresor till och från arbetet. Sedan skall vi också komma ihåg, att pendelav 59 ståndet ständigt växer, framför allt i våra storstäder, och den genomsnittliga pendeltiden har under de senaste 30 åren fördubblats från ungefär 2,5 timmar per vecka till 5 timmar per vecka. Här ser vi alltså ett sätt att använda den uppnådda arbetstidsförkortningen, men jag är tveksam om det är det mest rekommendabla. År 1970 uppgick den totala pendelresetiden i vårt land till i runt tal 1 miljard timmar. Alla är i dag övertygade om att den snabba urbaniseringen för med sig växande ekonomiska problem, och vi bör därför dämpa urbaniseringstakten. Vi motionärer har i vårt förslag anvisat en väg att klarlägga de transportekonomiska sammanhangen i urbaniseringsprocessen. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till att en professur i transportsystem skall inrättas vid tekniska fakulteten i Linköping den 1 januari 1973. Det är gott och väl att denna professur tillsätts, men tyvärr kommer den inte att behandla de problem som vi motionärer tar upp. Enligt uppgift, dels i föreliggande betänkande och dels från annat håll, skall denna professur ägna sig helt åt företagsekonomiska frågor med avseende på godstransportsystem, traverser, transportband o. d. Detta är naturligtvis ytterst angeläget i och för sig men berör alltså inte de samhällsekonomiska frågorna i samband med urbaniseringsprocessen, som vi motionärer tagit upp. Utskottet hänvisar också till att universitetskanslersämbetet i december månad förra året tillsatt en arbetsgrupp för översyn av samhällsplanerarutbildningen. Enligt vad jag erfarit skall denna grupp arbeta med helt organisatoriska uppgifter inom utbildningens ram. Det är olyckligt att utskottet enligt min uppfattning i sitt betänkande kommit vid sidan av de viktiga frågor som vi motionärer tagit upp. En liten strimma av hopp ser jag dock i utskottets formulering i den sista meningen av betänkandet där man säger att utskottet för sin del är berett tillstyrka, att riksdagen nu fattar beslut om den föreslagna professuren i transportekonomi. Fru talman! Jag har inget yrkande, men jag vill förutskicka att jag avser att återkomma i ärendet och hoppas då på en mera positiv inställning från utskottets sida.
Fru talman! Då fru Nilsson i Kristianstad inte hade något yrkande, kan jag nöja mig med att hänvisa till utskottets formuleringar och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! ”Vid min beräkning av anslagsposten till lokalkostnader har jag utgått från att renhållning och städning vid högskolorna handhas av fastighetstjänsten på respektive ort.” — Så lyder det föredragande statsrådets hela yttrande under punkten E 33, Journalisthögskolorna, i statsverkspropositionens bilaga 10. Det synes mig vara en händelse som ser ut som en tanke att det är renhållningen och städningen som berörs och ingenting annat. Sedan statsverkspropositionen presenterandes för riksdagen i januari har vi nämligen fått uppleva det för svensk högskoleutbildning så pinsamma och genanta att en journalist, ordföranden i FN-journalisternas klubb Malvin Goode, av en elevmajoritet vid journalisthögskolan i Göteborg vägrats hålla den föreläsning om de färgades situation i den amerikanska pressen som han inbjudits hålla. Utbildningsminister Ingvar Carlsson har med berömdvärd skärpa tagit avstånd från denna elevaktion. Den vittnar, framhöll han i ett uttalande, om bristande respekt för människans rätt att framföra sina åsikter, och han betecknade den som en grov förolämpning mot en man som fört en långvarig kamp för de färgades rättigheter i USA. Han ifrågasatte också om man inte på något sätt skulle försöka få elever med litet större mognad än de nuvarande uppenbarligen har. När nu riksdagen står i begrepp att anslå medel till verksamheten för nästa läsår är det min förhoppning att de föreslagna 5 245 000 kronorna också skall räcka till för en effektiv renhållning och att därvid enfald och inskränkthet sopas undan med all kraft, att intolerans och ofördragsamhet vädras ut ordentligt och att fördomsfullhet och fanatism kastas på sophögen. Jag hoppas vidare att renhållningen inte helt överlåts till fastighetstjänsten utan att det också kommer till stånd en välbehövlig självsanering. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan, innebärande att riksdagen anslår 5 245 000 kronor till journalisthögskolorna i Stockholm och Göteborg, däri inkluderat kostnader för renhållning och städning.

Fru talman! Utbildningsutskottet har i sitt betänkande nr 6 tagit upp en fråga som måste anses vara av central betydelse för hela forskningen inom vårt universitetsväsende. Det gäller här universitetens möjligheter att utnyttja de befintliga datamaskinerna. För den högre utbildningens och forskningens behov av databehandling finns en datamaskincentral på var och en av de fem universitetsorterna. Utbyggnaden av centralerna har skett enligt av riksdagen fastställda riktlinjer. Dessa centraler får sin utrustning genom statens datamaskinfond, som förvaltas av statskontoret. Utrustningen tillhör Nr 58 fonden, och datamaskincentralerna betalar en form av hyra, som skall Fredagen den täcka avskrivning och ränta m.m. Verksamheten vid centralerna finan 14 april 1972 sieras genom att man tar betalt för användningen av datamaskinerna, och = taxorna bestäms så att inkomsterna täcker avgifterna till fonden. Universitetens data Centralerna används i första hand av universiteten, men man säljer maskincentraler också tid till externa kunder, t.ex. FOA, vissa andra statliga institutioner och utifrån kommande kunder. I årets statsverksproposition beräknar man att 11 miljoner kronor skall komma från externa kunder och 23,45 miljoner kronor från universiteten. Kostnaderna vid centralerna beräknas till 35 miljoner kronor, och det hela skulle alltså ge ett överskott av en halv miljon kronor. Det är den halva miljonen som har intresserat oss som väckt motionen 508, i vilken vi kräver att ett eventuellt överskott inte skall föras till statsverket utan komma universiteten till godo och ge dem möjlighet till ytterligare utnyttjande av befintliga datamaskinresurser. Reservanterna i utskottets betänkande nr 6 hemställer också om detta. Utskottets ledamöter har vid sina besök vid universiteten i Uppsala och Lund fått sig förelagda de problem som väl ansetts mest angelägna. Till dessa har hört svårigheterna att få universitetens driftkostnadsanslag att räcka till men också att anslagen för datamaskintid på inget sätt har varit tillräckliga för att täcka behoven. Universitetskanslersämbetet har i årets petita begärt en ökning av anslaget till universitetens datamaskintid med 4 miljoner kronor — föredragande statsrådet har beviljat 800 000 kronor. Det är av intresse att gå till UKÄ:s petita och titta på hur man har prioriterat olika anslagskrav. I prioritetsgrupp 1 återfinns löneomräkning för befintlig organisation och lokalkostnader — alltså automatiska utgiftsökningar. I prioritetsgrupp 2 finns fakulteternas avlöningsanslag med begäran om täckning för ökningar i anledning av inrättade, redan beslutade professurer liksom också en beslutad ökning av utbildningskapaciteten vid medicinska och andra fakulteter. I denna prioritetsgrupp återfinner vi också kostnader för datamaskintid. Detta skall ses i relation till att vi i prioritetsgrupp 3 finner forskarassistenttjänster, studievägledare, medel för forskarutbildning, driftkostnadsanslag, pedagogiskt utvecklingsarbete osv. — allt sådant som utskottet många gånger behandlat och upplevt som synnerligen angeläget. Desto mer märkvärdigt är det nu att utskottsmajoriteten inte velat bifalla motionärernas önskan om en förbättring på ett område som fått så hög prioritet av universitetskanslersämbetet; jag vågar säga att det är det enda område som inte varit förutbeställt, men ändå hamnat i prioritetsgrupp 2. Givetvis måste man betrakta konsekvenserna av att medel inte beviljas för att klara forskningens behov av datamaskintid. Jag skall begränsa mig till det och bara nämna något om hur taxesättningen sker. Den princip som hittills har följts har nämligen varit att man räknat ut summan av driftkostnader och avskrivningar under hela den beräknade utnyttjade tiden, som för IMB 360/75 är fem år. Därefter har man gjort en prognos över den totala tid maskinen kommer att vara i användning under utnyttjandeperioden, och genom att dividera kostnaderna med användningstiden har man fått en kostnad per timme. Den medelkostnaden har i 63 princip utgjort riktpunkter vid taxesättningen. Man har inte tagit hänsyn till att tillskottskostnaden blir marginell om maskinen ytterligare utnyttjas. Faktum är att principen om en fast taxa förhindrar en högre beläggning än den som förutsatts, oavsett om detta är ekonomiskt riktigt eller ej. Man kunde t.ex. år 1970 konstatera att om Stockholmscentralens maskin kördes i fyra skift i stället för i två och ett halvt kunde taxan sänkas samtidigt som maskinen till fullo kunde utnyttjas. Det skrämmande är nämligen att samtidigt som universiteten inte har medel att utnyttja sina datamaskiner står dessa till vissa delar outnyttjade. Vad gör då forskarna? Jag vågar säga att priset vi får betala för envisheten och för oförmågan att ens tillnärmelsevis tillgodose forskarnas behov är att vi säljer svensk forskning utomlands — och det är ett högt pris. Låt mig ge några konkreta exempel. En svensk doktorand arbetade med datakrävande preliminära beräkningar av redan utförda undersökningar. Det fanns inga medel för honom att utnyttja datamaskintid, och han fick så småningom kontakt med en dansk forskare. Genom att slå sig ihop med honom kunde han få sina körningar utförda i Köpenhamn — men givetvis på bekostnad av ensamrätten till forskningsresultaten. Vid Stockholms universitet finns en grupp mycket framstående kvantkemiska forskare, men för att kunna klara det arbetet har de fått lov att starta ett samarbete med franska forskare och fara ner till Strasbourg och köra på deras maskin — som de beskrev det för mig: ”dag och natt”. På samma sätt har olika svenska forskare fått ta i anspråk maskiner i andra länder, Frankrike, Danmark m.fl., eftersom man inte haft möjlighet eller pengar till att köra på svenska maskiner. Visst skall vi ha internationellt samarbete — men det skall inte vara grundat på att vi i Sverige stoppar våra forskares möjligheter till beräkningar som är nödvändiga för forskningen samtidigt som våra egna datamaskincentraler står outnyttjade. Fru talman! Jag beklagar att vi inte kunnat ge universiteten de 4 miljoner de begärt för att få slut på detta förhållande — vilket ter sig orimligt. Men vi är i alla fall en bit på väg genom att ge dem de överskottsmedel som uppkommer på datamaskincentralerna — medel som jag tycker moraliskt tillhör centralernas huvudutnyttjare. Fru talman, det är i all anspråkslöshet vad reservanterna begär i reservationen till utskottets betänkande nr 6, och jag skall be att få yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! Fru Sundberg har i sitt anförande erinrat om det faktum att dessa datamaskincentraler finns inrättade på de fem universitetsorterna. Centralerna är organiskt fristående från läroanstalterna, och ledningen och verksamheten handhas av en styrelse under UKÄ. Fru Sundberg berörde också frågorna om taxorna, som bestäms av universitetskanslersämbetet. Ämbetet samråder om dem med statskontoret, som förvaltar statens datamaskinfond, och riksrevisionsverket. De här taxorna skall avvägas så att datamaskincentralerna är ekonomiskt självbärande, dvs. utgifterna skall täckas genom att avgifter tas ut av dem som utnyttjar centralens tjänster. Utgifter som avser avskrivningar och räntor skall överföras till datamaskinfonden. Det är viktigt att understryka att en av huvudprinciperna i det finansieringssystem som riksdagen varit med om att besluta är att taxorna skall vara så utformade att ett eventuellt underskott skall kunna återvinnas genom motsvarande överskott från driften under ett senare skede av verksamheten. Det är, fru talman, viktigt att ha det i minnet när man skall bedöma det yrkande som framförts i motionen 508. Utskottet säger också i sitt betänkande på denna punkt att man inte har någon annan mening än motionärerna när det gäller det angelägna i att datamaskincentralernas kapacitet blir till fullo utnyttjad. Någon annan mening när det gäller önskemål om ytterligare medel till denna verksamhet har vi inte heller. Det är alltid önskvärt med mera pengar. Risken i det här fallet kunde kanske vara att man då endast kortsiktigt tror sig lösa ett problem som kräver mer långsiktiga lösningar. Motionskravet och reservationen innehåller emellertid ett nytt och radikalt annorlunda finansieringssystem för universitetens datamaskincentraler. Anledningen till att utskottsmajoriteten inte vill ansluta sig till förslaget är för det första ett uppdrag som Kungl. Maj:t givit UKÄ att utreda det framtida behovet av datamaskinkapacitet och hur det behovet skall tillgodoses. Någon form av resultat av det arbetet kan förväntas under det här året. För det andra pågår det också ett arbete med programbudgetering vid Chalmers, som planeras vid Linköpings tekniska fakultet. Där skall frågorna om hur programtid skall utnyttjas behandlas. Resultaten skall då vägas mot andra krav på resurser, exempelvis kravet på personella resurser. De här försöken kan få betydelse för hur man skall åtgärda exempelvis resursproblem för datamaskintid. Mot bakgrund härav har det framstått som viktigt att invänta den pågående utredningen inom UKÄ för att man skall kunna uttala sig om stabiliteten i verksamheten. Det är litet svårt att förstå motionärernas förslag, som skulle kunna innebära att medelsanvisningen kommer att avvägas på basis av mer eller mindre osäkra spekulationer om eventuella överskott. Utskottet anser att detta medelsbehov i vanlig ordning bör tillgodoses så långt de samlade resurserna tillåter det genom att medlen anvisas på riksstaten. Då vet man vilka resurser man disponerar, och då kan man göra en rationell planering. Samma effekt uppnås genom en sänkning av de taxor universiteten har att erlägga. Det måste för de flesta framstå som betydligt mera rationellt att ta i anspråk överskottet för en reducering av taxorna än att ha en form av återbetalning. Fru Sundberg berörde också underskottet, och det är riktigt när hon säger att underskotten under tidigare budgetår har återvunnits. Det har t.o.m. blivit ett visst överskott. Men att en sådan situation skulle uppkomma förutsattes redan när nuvarande finansieringssystem beslutades, och det kan inte nu tas till intäkt för att rubba grunderna i detta system. Fru talman!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

Fru talman! Nej, fru Laag, varken motionärerna eller reservanterna har föreslagit ett helt nytt finansieringssystem för universitetens användning av datamaskincentralerna. Vad vi behandlar i årets statsverksproposition är medelstilldelningen för det kommande budgetåret, och härvidlag har motionärerna och reservanterna slagit fast att situationen i dag när det gäller forskningen vid våra universitet på detta område är prekär. Den är så prekär att man tacksamt tar emot varje tillskott för att i någon mån kunna underlätta situationen. Utvecklingen har visat att datamaskincentralerna såväl erfarenhetsmässigt de senaste åren som i vad gäller beräkningarna för det kommande budgetåret ger ett visst överskott. Vad vi och reservanterna begär är att detta överskott skall komma dem det enligt min uppfattning vederbörligen tillhör, nämligen universiteten, till godo i stället för att återgå till statsverket. Fru Laag talar om att detta är ett kortsiktigt synsätt, och jag kan medge att det är kortsiktigt så till vida att vårt förslag gäller det kommande budgetåret. Vi är också medvetna om att en absolut nödvändig översyn av detta område pågår. Men för den forskare som arbetar med sin doktorsavhandling och som inte har några möjligheter att få sina beräkningar gjorda är det totalt ointressant vilket system som kommer att gälla 1978. För honom är problemet: Har jag möjlighet att göra mina körningar eller måste jag dela med mig av mina forskningsresultat och från Stockholm fara ner till Strasbourg, Köpenhamn eller Paris, som är de vanligaste städerna i detta sammanhang. Naturligtvis kan det uppkomma ett underskott på denna verksamhet. Det kan uppkomma ett underskott i de flesta statligt skötta företag, om man medvetet går in för att inte utnyttja resurserna till fullo. Det är också, fru Laag, vad jag påstår att man har gjort i detta fall. Jag har i min hand en beräkning från Stockholms universitet, enligt vilken merkostnaden för att köra datamaskincentralen i 4-skift i stället för 2,5-skift skulle utgöra något över 300 000 kronor. Det är alltså en användningsfrekvens som innebär ett ökat utnyttjande till mer än 50 procent på en total budget av omkring 10—11 miljoner kronor. Det är här fråga om att visa aningen av generositet och att under det kommande budgetåret ge universiteten möjlighet att åtminstone få de pengar som de enligt min uppfattning och enligt systemet har betalt in för mycket.

Fru talman! Reservationen vid den här punkten andas inte riktigt samma övertygelse som fru Sundberg personligen ger intryck av, och försiktighet avspeglas också i utskottets betänkande. Men låt mig peka på några ord i reservationen som för kammarens närvarande ledamöter ändå kan vara av betydelse. Där står att läsa att ”verksamheten nu nått en viss grad av stabilitet”. Den nuvarande situationen, fru Sundberg, utgör inte grund för utskottet att ansluta sig till den uppfattningen. Vi har också haft en proposition, nr 42 år 1965, som faktiskt belyste en instabilitet på det här området.

Det återstår för fru Sundberg att i någon mån bevisa att den i reservationen påstådda stabiliteten på området skulle råda i dag. Utskottsmajoriteten vill för sin del invänta det utredningsarbete som pågår.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort och bara redovisa utfallet av de senaste åren. För budgetåren 1968 70, 1970 72 och enligt statsverkspropositionen 1972/73 redovisas överskott som ligger mellan 500 000 och 900 000 kronor beträffande det driftsmässiga utfallet. För innevarande budgetår är överskottet beräknat till en halv miljon kronor. Jag anser att stabilitet har uppnåtts, när man under fem år — och alla de fem åren följande på en tid när uppbyggnaden skedde — har fått ett överskott i det driftsmässiga utfallet som är så pass stort. Jag skulle innerligt beklaga, om inte detta skulle vara fallet. Om underskott uppstår i fortsättningen, måste det helt enkelt bero på att man på inte har fyllt tillgänglig tid hos datamaskincentralerna.
Fru talman! Jag försökte säga tidigare att fru Sundberg har rätt i att underskotten under tidigare budgetår har återvunnits och att det t.o.m. blivit ett visst överskott. Men detta räknade man med när man beslutade om det nuvarande finansieringsystemet, och utskottsmajoriteten anser att man inte kan ta de uppkomna överskotten till intäkt för att i dag rubba grunderna för nuvarande finansieringssystem.

Herr talman! När kammarens ledamöter på fredagseftermiddagarna ilar över Klara kyrkogård, passerar de några gravstenar med namn som blivit viktiga blad i svensk litteraturhistoria: till höger Leopold, till vänster Anna Maria Lenngren. Det kunde kanske vara motiverat att någon gång stanna upp — kanske vid Leopolds sten — dra av hatten och göra följande reflexion: Sannolikt hade de som för 143 år sedan följde Leopold till graven, känslan av att de tog farväl av en visserligen något överårig men dock odödlig skald. Kanske kände de det som om en epok gått i graven, den gustavianska, men de visste att den gått till hävderna. I historiens bok skulle Leopold leva vidare. Kanske var han odödlig. Det var mindre fråga om jordfästning än om att resa ett nationalmonument. Härom året. när den nya studieplanen för blivande svensklärare fastställdes, reducerade man mycket kraftigt den traditionella litteraturhistorien till förmån för andra, starkt framträngande kursmoment inom litteraturvetenskapen och det nya universitetsämnet svenska. Det nya blockämnet och kursplanerna för det innebär en mycket effektivare begravning av salig Leopold än den som ägde rum då hans jordiska kvarlevor sänktes i mullen. Hittills har för både gymnasister och svensklärare som råkat snedda över Klara kyrkogård Leopold ändå varit ett namn som man kunnat nicka igenkännande åt. För ett inte obetydligt antal har han varit en dikt eller ett par: ”För den höga dåren buga, men djupt, så djupt att han ej ser dig le — — —.” Men nu? Ja, bladet Leopold i den svenska litteraturens historia kommer att gulna mer och mer, sällan slås upp, sällan tryckas om. Vänder man sig till vänster på kyrkogården och ser Anna Maria Lenngrens gravvård, kan man tacksamt notera att hon varit förutseende nog att skriva åtminstone en saklig och därtill rolig vers som det inte tar längre tid att förklara än att den fortfarande finns med i gymnasieantologierna. Man kan möjligen bära, att dagens gymnasister inte någonsin får någon kunskap om vem Leopold var. Men att också de som utbildas till svensklärare skall sväva i ovetenhet om diktare av den storlek som Leopold representerar kan inte vara tillfredsställande. Många av de elever som nu studerar svenska vid universiteten upplever att kraven har blivit för lågt ställda för att undervisningen i det nya blockämnet i gymnasiet skall vara adekvat. I en reservation har de icke-socialistiska partierna krävt en översyn av blockämnesutbildningen. Man skulle kunna exemplifiera de nuvarande bristerna med långt fler exempel än det jag tagit, men i och för sig borde det räcka för att motivera behovet av en översyn. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! Jag skall också uppehålla mig vid reservationen 1 och något komplettera herr Wikströms framställning med att beröra blockämnena samhällskunskap och biologi. Genom den allmänna ambitionen att korta ned utbildningstiderna, som präglade reformen 1969, kom de s.k. blockämnena alldeles särskilt i kläm. För att konkretisera detta påstående skall jag något redogöra för hur studieplanerna för två blockämnen, nämligen samhällskunskap och biologi, ser ut vid Lunds universitet. Inom båda dessa blockämnens ram och en studietid på ungefär ett år skall rymmas inslag från flera olika ämnen. Det innebär i stort sett att undervisningen i dessa båda ämnen blir ett slags allmänt hållen översiktskurs utan någon möjlighet till fördjupning. Det finns också problem på läroboksfronten i vad gäller blockämnena. Tiden för de olika momenten är så knapp att man ofta inte kan kräva att studenterna skall läsa en hel lärobok inom ett avsnitt, utan man får plocka ut ett kapitel här och ett där som anses särskilt värdefullt. I blockämnet samhällskunskap ingår delar av sociologi, statskunskap och nationalekonomi plus en del annat smått och gott. För att illustrera hur trångt det är skall jag bara uppehålla mig vid den andel statskunskapen har i ämnet samhällskunskap. Det finns två kurser. Den ena kallas svensk och jämförande politik med förvaltning och sociologi. Den omfattar åtta poäng. Det innebär i realiteten ungefär sju veckors studier, eftersom en vecka går åt till tentamen och tentamensförberedelser. På de här sju veckorna skall studenterna inhämta tillfredsställande kunskaper i följande avseenden: De skall klara av en komparativ genomgång av olika länders politiska system med tonvikt på svenska förhållanden och med visst beaktande av den författningshistoriska utvecklingen. Olika politiska system skall därvidlag belysas. De skall behandla författning, regering, folkrepresentation, kommuner, partier, intressegrupper — dvs. organisationerna och deras funktioner —, politisk opinionsbildning, inklusive massmedia och val. Vidare skall man hinna med momentet förvaltning, dvs. den statliga och kommunala förvaltningsorganisationen och förvaltningsförfarandet. Man skall gå igenom offentlighetsprincipen. Ämnet anställda i offentlig tjänst skall beröras, liksom olika instrument för kontroll av förvaltningen. Dessutom skall man hinna med en genomgång av socialpolitik, socialpolitikens principer och den svenska socialpolitikens organisation. Allt detta alltså inom en reell undervisningstid av sju veckor, som dessutom oftast splittras av helger och andra ledigheter! Det andra moment av statskunskap som ingår, internationell politik och politisk teori, omfattar fem poäng, alltså i realiteten gott och väl fyra veckor. Här skall man hinna med de internationella politiska relationernas utveckling från 1900 med särskild tonvikt på efterkrigsåren, man skall behandla det kalla kriget, kapprustning, maktbalans, säkerhetspolitik, olika strategiska doktriner, rustningskontroll och nedrustning samt internationella organisationer. I delmomentet politisk teori skall man klara av äldre politisk teori och politiska ideologier, centrala begrepp i den modema statsvetenskapliga teoribildningen samt orientering om Denna redovisning talar för sig själv. Det är helt enkelt omöjligt att göra en tillfredsställande penetrering av hela detta område inom den korta tidrymd som står till förfogande. Går man sedan till biologin, så finner man att studenterna där inom de 40 poängens ram skall hinna med cellära, mikrobiologi, genetik, botanik, zoologi, ekologi och en del småkurser. I vad gäller biologin kan ett citat av vad en i biologiundervisningen involverad person har skrivit i en tidning ge en blixtbelysning av problematiken. Han säger så här: ”Nedskärningen av undervisningen har nämligen blivit så kraftig att de flesta djurgrupper, även bl.a. fåglar och däggdjur, måste avfärdas med en förmiddags föreläsning och en laboration plus gruppundervisning på eftermiddagen. Man har också blivit tvungen att helt stryka all artkunskap ur kursplanen, så att våra framtida miljövårdare och ekologer kommer att skrida till verket utan att kunna skilja gran från tall eller kråka från gråsparv. Som lärobok används en för amerikanska high schools och colleges avsedd handbok, sedan all internationell universitetslitteratur blivit alltför avancerad för de nya ”snabbiologerna"”.” Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 1 vid

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 7 om lärarutbildningen omfattar elva punkter men har föranlett reservationer bara på två punkter. Även här kan man alltså säga att det föreligger en betydande enighet inom utskottet. Jag hoppas att både de närvarande och de frånvarande ledamöterna av riksdagen håller mig räkning för att jag är väldigt kortfattad när det gäller de här punkterna och bara tar upp reservationerna. Vid punkten 1, som vi behandlar nu, finns det en reservation — som det har framgått här — från de borgerliga partierna om lärarutbildningen i blockämnena biologi, samhällskunskap och svenska. Önskemålet i reservationen att man nu skall pröva om behörighetsbestämmelserna för tjänst som lärare i blockämnena är lämpligt avpassade återkommer i år fast det är utvidgat till att gälla även biologi och svenska. Förra året hade två av årets motionärer en liknande motion, nr 198, som avsåg enbart samhällskunskap. Då var uppenbarligen enligt motionärerna tiden mogen för prövning endast av ett ämne, nu har tiden mognat även för de andra två enligt motionärernas och reservanternas mening. För omprövning beträffande samhällskunskapen anförde man 1971 två skäl — dels att utbildningstiden för lärarna i samhällskunskap har skurits ned, dels att det fanns negativa erfarenheter, som man då i allmänna ordalag åberopade. Det var de studerandes upplevelser av forcering, det var icke sammanhållen utbildning och det var för små möjligheter till en vid diskussion, sade man. Samma skäl åberopar man i årets motion. Även när det gäller de två nya ämnena, biologi och svenska, som tas upp i år, anför man som skäl till omprövning främst att utbildningstiden skurits ned och omöjliggör fördjupning. Utskottet betonade i sitt betänkande över motionen 198 år 1971 betydelsen av att de blivande lärarna i samhällskunskap hade utbildning som motsvarar de krav man måste ställa på dem i skolorna. Även om detta inte har upprepats i årets betänkande, som har fått en kortare svarsformulering, är jag angelägen att betona att utskottet har samma synsätt nu, också beträffande biologi och svenska. Utskottet anförde 1971 vidare att sedan man fått en något längre tids erfarenhet bör en samlad redovisning ske, och därvid bör man uppmärksamma blockämnena särskilt. Utskottet ansåg inte att det våren 1971 hade gått tillräckligt lång tid för att man skulle ompröva frågan, och det var ett enigt utskott den gången, utan särskilda yrkanden. I år anser utskottet detsamma, att tiden inte är inne för en omprövning, men nu har den borgerliga minoriteten en annan ståndpunkt. Till detta är att säga följande. De studerande som nu helt har följt den nya studieordningen vid de filosofiska fakulteterna startade läsåret 1969/70, och de har först vid innevarande läsårs slut i bästa fall avverkat sina ämnesteoretiska studier. De skall därefter genomgå praktisk pedagogisk utbildning vid lärarhögskolan. Den delen av utbildningen tar ett år. Därefter är läraren färdig att söka tjänst, och om han får en sådan måste rimligen åtminstone — och det är verkligen blygsamt — ett läsår gå då läraren tjänstgör. Det är ju egentligen den verkliga prövningen av hur läraren klarar sig med den utbildning som han eller hon har fått. Efter det läsåret skall erfarenheterna samlas in, sammanställas, analyseras och utvärderas och eventuella ändringsförslag utarbetas. Den processen tar väl åtminstone, om man skall göra den seriöst, ett år. Vi är då framme vid 1975. Skall man alltså tala om att tiden är mogen, så är den väl det först någon gång i mitten av 1970-talet. Jag noterade att herr Wikström talade för svenskan och herr Fiskesjö för biologin, och jag undrade vem som skulle ta sig an samhällskunskapen; det gjorde herr Fiskesjö också så småningom. I anledning av dessa inlägg skulle jag vilja ställa ett par frågor. Vad är det ni vill egentligen? Vill ni förlänga studietiden? Man kunde få det intrycket när man hörde herr Wikströms målande skildringar av Carl Gustaf af Leopold och Anna Maria Lenngren. Om man skall bereda mera uttrymme för den saken, vad skall man då ta bort? Och om man inte vill ta bort någonting, hur mycket skall man förlänga studietiderna? Herr Wikström sade att Leopold och Lenngren inte var de enda han ville ha in, utan han kunde tänka sig åtskilliga fler författare, för att nu bara ta den lilla sektorn. Då frågar man sig hur det går med den sammanlagda studietiden. Besked på den punkten skulle vara önskvärt. Sedan kan man också med anledning av dessa inlägg ställa frågan: Var skall studieplanerna fastställas? Har ni någon åsikt om huruvida fastställandet skall centraliseras i ännu högre grad? Det skulle vara intressant att även få den frågan belyst. Med hänsyn till tiden, fru talman, ber jag att med detta få yrka bifall till utskottets förslag under punkten 1.
Fru talman! Herr Gustafsson i Barkarby ställde en fråga och jag kan gärna svara på den och säga att jag tror att studietiden behöver förlängas. Man kan inte reducera utbildningen under en viss nivå utan att den blir helt otillfredsställande. Denna uppfattning delas numera av allt fler. Det har intresserat mig att när UKÄ tillsatte den arbetsgrupp som skulle se över bl.a. utbildningen i blockämnet svenska, så gav man i direktiven ganska klara antydningar om att man i sak har ungefär samma uppfattning som jag har. Sedan skulle jag kunna tala länge och utförligt om både samhällskunskap, biologi och svenska. Jag har också åtskilligt fler argument som jag skulle kunna anföra gentemot herr Gustafsson i Barkarby. När vi har bättre om tid kan vi gärna återkomma till frågan. Jag är inte rädd för någon debatt på den punkten, herr Gustafsson.
Fru talman! Jag vill bara säga ett par ord i anledning av herr Gustafssons i Barkarby anförande. Herr Gustafsson säger att det har förflutit för kort tid för att man skulle kunna göra någon utvärdering. Det är alltså enligt hans mening avsikten att man skall låta ett stort antal alltför dåligt utbildade lärare visa vad de går för, innan man kan ta upp den här frågan till omprövning. Det innebär att man skjuter hela problematiken långt framför sig. De problem som finns blev man ju uppmärksam på redan med en gång, när man skulle sätta sig ner och försöka göra studieplaner för de här ämnena, så de är väl kända och väl penetrerade av såväl lärare som studenter. Sedan har vi haft undervisning i dessa blockämnen, och vi vet hur det fungerar. Vi vet också att det inom de olika blockämnena finns en ganska entydig opinion från såväl lärares som studenters sida som menar att utbildningen är helt otillräcklig. Det föreligger således enligt min mening inga skäl att ytterligare dröja med en översyn av utbildningen i blockämnena. Som svar på den direkta fråga som herr Gustafsson i Barkarby ställde skulle jag kunna ansluta mig till vad herr Wikström sade. Jag tror att vi över huvud taget får akta oss för att ha en alltför schablonmässig uppfattning om vilka studietider som skall krävas för olika ämnen och som skall krävas för kompetens för olika yrken. Vi måste ha en flexibilitet härvidlag på det viset att undervisningens uppläggning och studietidens längd anpassas efter de funktioner som de studerande så småningom skall fylla i samhället.
Fru talman! För det första är jag tacksam för herr Wikströms besked i fråga om förlängning av studietiderna. För det andra vill jag bara helt kort fråga herr Fiskesjö, när han säger att det är dåliga lärare i det här avseendet: Hur vet man nu det? Som jag försökte belysa i det första inlägget kan man ju inte veta särskilt mycket om detta förrän hela den process i den här lärarutbildningen är genomgången, som startades med den nya studieordningen vid de filosofiska fakulteterna 1969. Först därefter kan man bedöma hur det är. Det är inte heller tillräckligt att de studerande själva, så länge de bara går vid de filosofiska fakulteterna, gör den bedömningen. Det finns skäl att vänta tills hela processen har genomförts. Då kan man få underlag för de här bedömningarna, och efter den rejäla belysningen kan man se om det behövs en omprövning. Kommer man fram till att en sådan är nödvändig, skall man inte vara rädd för att göra den. Till herr Wikström vill jag slutligen säga att jag är inte heller rädd för en debatt om de här frågorna, och även jag har en hel del ytterligare argument, som skulle kunna användas vid ett annat tillfälle.
Fru talman! Jag vill helt kort påpeka att jag inte har sagt att dessa personer nödvändigtvis blir dåliga lärare. Vad jag har sagt är att de inte har fått chansen att lägga en god grund för sin lärargärning genom de studier de haft att genomgå vid universiteten.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att tillägga något om motionen 1084, som herr Mattsson i Lane-Herrestad och jag har väckt. I den motionen yrkar vi på en utökning av undervisningstiden i teckenspråk — eller åtbördsspråket som det också kallas och som det heter i timplanerna för speciallärarutbildningen. Lärare för hörselskadade får nu enligt aktuell timplan 50 timmars undervisning i teckenspråket. Detta gäller för småskollärare och för folkskollärare. Men förskollärare och ämneslärare får bara 20 timmars undervisning. Vi motionärer har ansett detta vara alldeles för litet för att ge de blivande lärarna de kunskaper de behöver för att kunna undervisa. Utskottet har yrkat avslag på motionen och motiverar detta med att lärareleverna utöver timplanen kan välja åtbördsspråket som s.k. specialarbete. Det innebär en särskild kurs om 110 timmar per termin som ligger helt utanför timplanen. Nu är detta emellertid en sanning med modifikation. I specialarbetet ingår vissa obligatoriska moment som gör att den tid som kan ägnas åt fortsatt träning i åtbördsspråket för den som så önskar blir betydligt mindre än 110 timmar. Vidare kan eleverna välja annan specialinriktning — detta är bara en möjlighet som står till buds för dem som speciellt har denna intresseinriktning. Därtill kommer att studierna under specialarbetet till mycket liten del är lärarhandledda. Specialarbetet är som jag nyss sade helt frivilligt, och det är huvudskälet till att vi motionärer inte ansett att detta är tillräckligt motiv för ett avstyrkande av vårt motionsyrkande. Det är angeläget att alla som kommer att ägna sig åt undervisning av hörselskadade barn får tillräcklig utbildning i teckenspråket. Jag tror att de allra flesta är ense om att det inte är något handikapp som så isolerar från omvärlden som detta att inte kunna höra och därmed inte heller kunna meddela sig med andra människor genom språket. Jag vet att det råder delade meningar om vilka möjligheter det finns att lära även gravt hörselskadade barn att göra sig förstådda med tal. Men allt fler kommer fram till att man trots alla ansträngningar som görs för att träna upp barnens eventuella hörselrester inte kan ge dem möjlighet att höra och därmed inte heller möjlighet att göra sig förstådda. Om inte teckenspråket hålls levande kommer det för dessa många att innebära starkt försämrade möjligheter att förstå och göra sig förstådda och därmed sämre möjligheter att uppleva gemenskap med andra. Fru talman! Jag skall inte yrka bifall till motionen, men jag tänker komma tillbaka med den nästa år och hoppas att utskottet då skall vara mera positivt inställt till dess yrkande.
Fru talman! Då inget yrkande har ställts i debatten vill jag endast yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Till utskottets betänkande har under p. 6 fogats ett särskilt yttrande som berör nedläggningen av hushållslärarseminariet i Stockholm. Det skulle finnas mycket att orda om den saken, men jag skall med hänsyn till den tidsnöd vi nu har endast kortfattat beröra några aspekter och då allra först det sätt på vilket nedläggningsbeslutet har fattats. Man har uppenbarligen inom utbildningsdepartementet, hur otroligt det än kan förefalla, plötsligt och utan att ta kontakt med skolöverstyrelsen, med rektor eller med övrig personal vid seminariet eller med lärarutbildningskommittén bestämt sig för att omgående avveckla detta seminarium. Jag vill hävda att detta är i högsta grad anmärkningsvärt och klandervärt. Att man reagerat starkt mot detta bryska och brådstörtade tillvägagångssätt är naturligt och riktigt. Utbildningsutskottet har också reagerat, om än bara i de former som är politiskt möjligt, dvs. med skiftande grad av öppet redovisad förvåning och förargelse. Det föreligger visserligen ingen skillnad i bedömning av Stockholmsseminariets framtid på lång sikt — även om beslutsunderlaget är i magraste laget — men i fråga om tidpunkten för nedläggningen har utskottet i realiteten en annan uppfattning än departementet. Formuleringen är för all del försiktig, men för den som något kan läsa mellan raderna torde det inte vara svårt att tolka ställningstagandet. Tidpunkten för avvecklingen synes få bli beroende av bl.a. erforderliga samråd med berörda personalorganisationer, heter det. Det innebär självfallet att utskottet anser att sådant samråd är erforderligt. Som en konsekvens av denna uppfattning föreslår utskottet att riksdagen nu ger Kungl. Maj:t befogenhet att senarelägga avvecklingen. Det finns flera skäl för ett uppskjutande av nedläggningen. Man kan lättare handlägga personalfrågorna på ett anständigt sätt och man kan lättare skapa en viss kontinuitet i utbildningen av hushållslärare på längre sikt. Det förhåller sig ju så, att det inom lärarutbildningskommittén planeras en omorganisation av denna utbildning, och det skulle säkerligen vara av värde om man kunde ta till vara den specialutbildade lärarpersonal, som finns vid Stockholmsseminariet. Det torde inte kunna förnekas av någon, att personalen i samband med den plötsliga aviseringen om nedläggning behandlats mycket nonchalant. Det skulle därför vara värdefullt om statsrådet Moberg nu här i riksdagen ville deklarera, att man från departementets sida kommer att ta all den hänsyn till personalens intressen som är möjlig och som borde vara självklar för en arbetsgivare som känner ansvar gentemot sina anställda. Den minskning av intagningen som nu sker kan också skapa besvär på andra seminarier — hur intagningsplatserna skall fördelas på olika seminarier är väl ännu inte helt klart — och det är då angeläget, att även de extra ordinarie lärarna kan få behålla sina tjänster genom att de i sin tjänstgöring får räkna in administrativa uppgifter eller egen vidareutbildning, om så skulle behövas. Det förhåller sig dessutom så — och det är inte mindre märkligt — att det skäl för nedläggningen av Stockholmsseminariet som anförts, nämligen den goda tillgången på hushållslärare, är i högsta grad tvivelaktigt eller kanske felaktigt. Verkligheten är i stället den att det nu inte är möjligt att exempelvis i Stockholm uppbringa en behörig vikarie, inte ens för ett sjukvikariat på en enda vecka. Detta hänger samman med att planeringen av hushållslärarutbildningen varit dålig. Det har ju visserligen i samband med att ämnet hemkunskap genom revisionen av grundskolans läroplan flyttats upp från årskurs 7 till årskurserna 8 och 9 varit vissa svårigheter med sysselsättningen. Men detta har varit ett övergående fenomen, som förorsakats av den bristande synkroniseringen mellan lärarutbildningens dimensionering och läroplansrevisionens genomförande. Man har sålunda under många år tagit in relativt många lärarkandidater, vanligtvis 168. Så skedde ända till år 1970 då intagningen minskades till 132 platser och 1971 till 96. Detta innebär att vi haft en oförändrad relativt omfattande examination av lärare under de år då det varit ont om tjänster och att det nu kommer att bli en minskning av examinationen när behovet åter ökar. Till de många märkliga sakerna i denna historia hör vidare att skolöverstyrelsen redan föregripit riksdagens beslut och i annonser i dagspressen gett den informationen, att intagning till denna utbildning endast skall ske vid seminarierna i Göteborg, Uppsala och Umeå. Detta får självfallet den konsekvensen, att det inte finns sökande till den utbildning, som kan tänkas komma till stånd i Stockholm genom det beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Vad slutligen beträffar dimensioneringen av denna utbildning så är det självfallet inte lätt att ha någon deciderad uppfattning. LUK:s prognos är inte tillgänglig. Det finns emellertid, som vi antytt i ett särskilt yttrande, anledning att utgå ifrån att personer med hushållslärarutbildning kommer att behövas på många nya arbetsområden. Ett par sådana områden, som hittills varit illa tillgodosedda, har nämnts i det särskilda yttrandet, nämligen kostoch dietupplysning inom den förebyggande sjukoch hälsovården samt konsulentoch terapiverksamheten inom olika grenar av socialvården. En brett upplagd hälsoundersökning av fyraåringar visar enligt de resultat som publicerades för ett par dagar sedan, att kostvanorna är skrämmande dåliga. Endast 20 procent av fyraåringarna hade kostvanor, som kan anses vara tillfredsställande. Att det här behövs rejäla insatser för förbättrade matvanor är uppenbart. Att mot denna bakgrund, då behovet av bättre kunskaper och informationer är skriande, utan vidade lägga ned ett av landets fyra hushållslärarseminarier ter sig verkligen egendomligt. Det förhållandet att hushållslärare ofta får anställning på andra verksamhetsområden än inom skolan och att denna tendens kan beräknas öka innebär, att man måste räkna med en ganska stor avgång av hushållslärare från läraryrket och att lärarutbildningen måste dimensioneras därefter. Jag har, fru talman, inget annat yrkande än utskottsmajoriteten men vill uttala den förhoppningen att de av utskottet rekommenderade förhandlingarna kommer till stånd och att de leder till ett för personalen och för utbildningen gynnsamt resultat. Jag skall nu med intresse lyssna till vad statsrådet Moberg har att säga om personalfrågan.
Fru talman! Eftersom herr Richardson inte har ställt något yrkande och på grund av den knappa tiden ber jag att få hänvisa till utskottets skrivning och yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.
Fru talman! Eftersom herr Richardson två gånger har bett om några ord från mig, kan jag inte underlåta att yttra mig. Låt mig först konstatera att jag är rätt överraskad över det sätt varpå det särskilda yttrandet på denna punkt är skrivet och det sätt varpå herr Richardson här framträder och insinuerar att departementet i denna fråga skulle ha förgripit sig på några personalorganisationer. Sanningen är ju den, fru talman och ärade kammarledamöter, att det under flera år har noterats dels ett starkt sjunkande elevintresse för hushållslärarlinjen — 93 sökande till 132 platser inför detta läsår — dels ett minskande tjänstunderlag i skolväsendet. Detta senare beror främst på det minskande antalet kurser inom gymnasieskolornas konsumtionssektor — en utveckling som man för närvarande bedömer kommer att fortsätta. Det betyder att vi på denna punkt liksom på andra punkter — det framgår av årets proposition — där riksdagen inte har gjort några invändningar har funnit anledning föreslå en minskad intagningskapacitet. Vi har skurit ned ganska radikalt på klasslärarutbildningssidan och i viss mån även på ämneslärarutbildningssidan. I det läget gjorde departementet självklart en prövning av den praktiska situationen och konstaterade att Stockholmsseminariet sedan lång tid tillbaka har mycket dåliga lokaler, att det drar mycket stora kostnader för staten att skaffa ersättningslokaler och att man av allmänpedagogiska skäl, om några nya lokaler skall komma till stånd, står inför mycket stora utgiftsökningar. Vi ansåg det självklart att markera att det mot denna allmänna bakgrund fanns anledning att minska kapaciteten, givetvis i första hand i Stockholm. Som vanligt när en proposition är färdig, tog vi kontakt med personalorganisationerna och orienterade dem om vilka organisationsförändringar som skulle komma till stånd. Vid de överläggningar som fördes med berörda organisationer var ingen person så upprörd som herr Richardson nu är på någons vägnar. Slutligen, fru talman, är det förslag jag har framlagt till avveckling av denna skolas aktivitet utomordentligt generöst. En mycket lång avvecklingsperiod är skisserad, och självklart kommer vi i övrigt att ta alla de hänsyn som staten alltid tar till sina personalkategorier.
Fru talman! Statsrådet Moberg förklarade sig vara förvånad över mitt inlägg. Jag kan kvittera med att säga att jag är lika förvånad över hans inlägg. Om jag fattade statsrådet Moberg riktigt, har han i varje fall inte förnekat att beslutet om nedläggning inte meddelades skolans rektor och personal i förväg. Jag vill då fråga statsrådet om han anser det vara en god personalpolitik att rektorn får läsa i statsverkspropositionen om vad som skall hända på hans egen skola. Jag tolkade väl statsrådet rätt så till vida att departementet är berett att ta de hänsyn som är rimliga i en sådan här situation.

Fru talman! Trots att klockan är mycket kanske vi kan ägna tio minuter åt skolledarna i det här landet, sedan vi nu ägnat ungefär tjugo minuter åt hushållslärarna i Stockholm. Utbildningsutskottet har i sitt betänkande nr 7 p. 10 avstyrkt bifall till yrkandet i vår motion nr 705, som just handlar om skolledarutbildning. Vi begärde i den motionen att riksdagen skulle anhålla hos Kungl. Maj:t ”att en plan för utbyggnad av skolledarutbildningen upprättas med sikte på en obligatorisk enterminsutbildning för i första hand samtliga nyutnämnda skolledare”. Nu anser utskottet emellertid i sin skrivning att man inte bör föregripa de överväganden i ärendet som pågår. Det är ju en argumentation som vi känner igen från många andra frågor. Vi har i vår motion pekat på det stora behov som finns för närvarande av utbildning för skolledare. Vi har omkring 300 rektorer, studierektorer och skolchefer av olika slag. Fram till 1970 har endast en fjärdedel av den gruppen fått någon som helst utbildning för sin befattning. Man behöver egentligen inte betona eller poängtera särskilt att det är nödvändigt med en systematisk och effektiv utbildning för att den som blir skolledare från att ha varit lärare skall kunna fullgöra sina uppgifter i sin nya befattning. Skolledaren sitter ju som beslutsfattare och högsta chef i en skola eller ett rektorsområde. Hans uppgift är att ansvara för ekonomisk planering och ekonomisk kontroll, han skall leda personal, han skall vara den som ser till att läroplanens målsättningar omsätts i praktiskt handlande, han skall ansvara för vård av elever och anställda, hålla kontakt med myndigheter och kontakt med föräldrar. Ofta omfattar skolledarens förvaltningsområde hundratals anställda, och omslutningen kan röra sig om flera miljoner — ibland tiotals miljoner kronor. Vi vet också mycket väl att skolledarens förmåga att fungera som chef på sin skolenhet eller sitt rektorsområde ofta blir direkt avgörande för effektivitet, arbetstrivsel och arbetsglädje. Tekniska eller ekonomiska felbeslut kan bli förödande för både kommunen, skolan och den enskilde individen. I det läget är det helt oförståeligt att utskottet inte har kunnat uttala sig för att man skulle pröva en ordentlig utbildning för denna kategori. Intressant är att SÖ-chefen generaldirektör Jonas Orring i Lärartidningens Nr 58 senaste nummer har sagt: ”Den utbildning vi idag ger skolledare är helt Fredagen den outvecklad, i den mån den överhuvud förekommer. Min mening är att vi 14 april 1972 inom kort måste lägga upp ett helt nytt utbildningsprogram för skolledare. Och det ska vara ett rejält program — inga små kurser hit och dit. Man ska ge skolledarna en rimlig förutsättning att från fastställda principer kunna bedöma vad som ligger inom principernas ram. Man ska inte alltid vara hänvisad till att tolka ut det ur stadgans bokstav för då kommer man ofta snett.” — Så långt generaldirektör Orring. Det förekommer en viss utbildning redan nu; det skall i sanningens namn erkännas. Alla skolledare som förordnats efter den 1 juli 1965 har fått tre veckors utbildning. Nu har man startat en liknande verksamhet på tre veckor för gymnasieskolans rektorer, och folkhögskoleoch lärarhögskolerektorer skall få en veckas utbildning. För äldre rektorer, som har förordnats före den 1 juli 1965 och som, naturligt nog, borde ha svårast att anpassa sig till den nya situationen, de förändrade läroplanerna och hela det förändrade samhället i vilket de skall arbeta, finns det inte någon som helst utbildning. Det planeras en veckokurs för den här rektorskategorin. Ändå är det ju egentligen skolledarna som har fått dra det tyngsta lasset vid de olika skolreformernas genomförande. Det har berott på dem om läroplanens intentioner kunnat slå igenom i det praktiska vardagsarbetet. Det har varit deras förmåga till administrativ kunnighet som har legat bakom de nya skolornas utformning. Att i det läget, när man vet att genomförandet av en reform till mycket stor del beror på skolledaren, låta bli att satsa litet pengar för att ge dessa i skolförvaltningen så betydelsefulla personer en ordentlig utbildning är helt oförståeligt. En speciallärare däremot, som kanske har hand om bara ett par elever, får en ettårig utbildning för att kunna klara av sina uppgifter. Under fortbildningen på sommaren satsar vi miljoner på kurser, som kanske i och för sig är nödvändiga, men frågan är vad vi bör prioritera i det här fallet. I de flesta andra länder har man förstått hur viktigt det är att de högsta ansvariga för ledningen av verksamheten får en sådan utbildning att de kan fullgöra sina uppgifter på bästa sätt. Vi vill alltså med vår reservation att Kungl. Maj:t skall framlägga ett förslag till försöksutbildning på en termin för skolledare. Det innebär alltså som steg nr 2 att man måste göra en rejäl samordning av alla de olika gruppers arbete som för närvarande har till mål att, var och en från sina utgångspunkter, försöka lösa skolledarutbildningens problem. Det kan också innebära att man gör en översyn av användningen av SÖ:s fortbildningsanslag för att få ut största möjliga effekt. Vi vet redan nu att behovet finns, men en enterminskurs skulle kunna ge dem, som sysslar med den här utbildningens planering, så mycket mera av värdefulla fakta, att man sedan på basis av detta skulle kunna komma med ett definitivt program för hur man skall lösa frågan om skolledarutbildningen. Med dessa ord ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 2 a vid punkten 10 i utbildningsutskottets betänkande nr 7.
Fru talman! Vid riksdag efter riksdag har vi i moderata samlingspartiet betonat och påtalat behovet av ökad utbildning för skolledare. Jag är helt överens med herr Stålhammar om att det är stora krav som ställs på en skolledare och att skolledarutbildningen bör byggas ut. Hur en skola leds är betydelsefullt. Man skulle nästan våga säga att skolledaren har något av en nyckelroll i skolans arbete. Det är riktigt som herr Stålhammar påpekade att vi haft och har vissa möjligheter till utbildning av skolledare. Vi är på vårt håll också inne på den linjen att skolledarutbildningen bör intensifieras. Men rent konkret vill vi inte just nu gå längre i våra krav än att det inom ramen för anslaget till lärarnas fortbildning skall anordnas skolledarutbildning under budgetåret 1972/73 för det belopp SÖ i sin anslagsframställning begärt just till denna sak. Det rör sig om ca 150 000 kronor. Detta innebär givetvis en prioritering inom klumpanslaget, och det är alltid bedrövligt att behöva prioritera inom en sådan ram, eftersom det kommer att ske på bekostnad av andra former av fortbildning. Men vi menar att detta är så angeläget att man får ta den olägenheten; SÖ får på andra håll företa de nedskärningar, som kan bli nödvändiga för att få fram de pengar som behövs för en utökad skolledarutbildning. Med dessa ord ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 2 b vid punkten 10.

Fru talman! Utskottet delar reservanternas åsikt att skoladministrativ utbildning behövs för skolledare, herr Stålhammar. Motionen 705 av herr Wikström m.fl., som reservationen 2 a vid punkten 10 knyter an till, anger ju mycket utförligt vad som äger rum i fråga om forskningsoch utvecklingsarbete vid lärarhögskolan i Malmö och den utmynnar i en anhållan om en plan för utbyggnad av skolledarutbildningen med sikte på en obligatorisk enterminsutbildning för i första hand samtliga nyutnämnda skolledare. I reservationen 2 a har av denna anhållan blivit ett tillkännagivande att ett utbildningsprogram bör komma till stånd, som inte består av små kurser utan har en sådan omfattning att det ger skolledarna förutsättningar att fungera som både administrativa och pedagogiska ledare. Det är alltså en viss skillnad på motionens och reservationens formuleringar. Utskottet har inhämtat att på SÖ:s byrå L 3 arbetar en grupp med utbildning av gymnasieskolans skolledare. Den beräknas enligt uppgift vara klar i april. Vidare har enligt uppgift SIA tillsatt en arbetsgrupp som skall syssla med skolledarutbildning för väl närmast grundskolan, och redovisning beräknas ske från gruppen i början av hösten 1972. Med hänsyn till dessa förhållanden, som ett utbildningsprogram bör beakta, är utskottet inte berett att nu göra några uttalanden om skolledarfortbildningens omfång, struktur och innehåll. När herr Stålhammar åberopar skolöverstyrelsens chef Jonas Orring vill jag säga att det är riktigt att denne sagt: ”Och det ska vara ett rejält program — inga små kurser hit och dit.” Observera att han säger små kurser hit och dit. Det är ju en annan sak än mindre kurser som kommer följdriktigt inplacerade. Man kan mycket väl tänka sig att Orring trots Nr 58 detta uttalande skulle kunna ansluta sig till en lösning där man inte har Fredagen den en enda utbildning, på en gång, utan smärre utbildningar som ligger i 14 april 1972 följd och är planmässigt insatta. Man kanske skall göra den observationen nn när man tittar på Orrings uttalande. Lärares fortbildning m.m. Till herr Nordstrandh vill jag helt kort säga att utskottet också tycker att skolledarfortbildning bör anordnas i så stor utsträckning som möjligt, utan att man får andra viktiga fortbildningsaktiviteter eftersatta. Utskottet vill dock nöja sig med den deklarationen för dagen och vill inte som man gör i reservationen 2 b genom ett tillkännagivande föreslå en bindning i detalj av resurserna för skolledarfortbildning. Vi tycker att det måste vara rimligare att skolöverstyrelsen själv inom den tilldelade ramen för lärarfortbild ning får avväga de olika satsningarna inbördes. Alternativet skulle, herr Nordstrandh, annars vara att vi får göra en ytterligt detaljerad anslagsstruktur, där mycket mindre bitar än nu öronmärks till förfång för flexibiliteten. Visserligen säger herr Nordstrandh att det är bedrövligt att prioritera, och det kan man kanske instämma i, men jag tror man bör vänja sig vid att få större bitar och ge verken frihet att prioritera inom dem. Herr Nordstrandh tillhör ju annars dem som är angelägna om att man skall ge frihet åt verken att jobba inom givna ramar och själva prioritera. Jag tycker man skulle kunna vara det i detta fall också. Skulle man öronmärka just denna bit måste man få ta från någonting annat. Då är man i alla fall inne i en prioriteringsdiskussion. Vi tycker inte det finns anledning att nu göra en så detaljerad anslagsstruktur. Med det, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på den här punkten.
Fru talman! Till herr Gustafsson vill jag säga att ett bifall till yrkandet i vår reservation skulle vara ett sätt att poängtera från riksdagens sida vilken vikt man tillmäter skolledarutbildningen. Det skulle också kunna innebära att man intensifierade sina ansträngningar att samordna de olika aktiviteter som f. n. äger rum för att skapa en gedigen skolledarutbildning. Förutom skolöverstyrelsens två grupper förekommer grupper vid lärarhögskolan i Linköping och lärarhögskolan i Malmö. Det pågår skolledarutbildning i Kommunförbundets regi och i de olika fackförbundens regi. Enligt vår mening borde man försöka samla dessa insatser och på så vis kunna få ett program för en skolledarutbildning som omfattar åtminstone en termin.
Fru talman! På grund av den knappa tiden skall jag avstå ifrån att ge herr Stålhammar det svar han förtjänar.

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig vilka åtgärder den svenska regeringen är beredd att vidta för att förmå USA:s regering att stoppa planerna på insättandet av kärnvapen i Indokina, upphöra med bombningarna i norra och södra Vietnam samt återuppta fredssamtalen i Paris. Fru Jonäng har frågat mig vilka åtgärder den svenska regeringen är beredd vidta för att söka förmå den amerikanska regeringen att omedelbart upphöra med bombningarna av Vietnam, avstå från att använda kärnvapen i kriget samt att på allvar söka uppnå fred i Indokina vid fredsförhandlingarna i Paris. Herr Takman har frågat mig vilka åtgärder den svenska regeringen har möjlighet att vidta för att förmå USA att upphöra med bombningarna av södra och norra Vietnam och återuppta deltagandet i Pariskonferensen om Vietnam och acceptera PRR:s sjupunktslösning som grundval för en uppgörelse. Slutligen har herr Olsson i Kil frågat om den svenska regeringen överväger att ta något initiativ som kan medverka till att den amerikanska regeringen upphör med de massiva bombningarna i Vietnam och återuppta meningsfyllda fredsförhandlingar. Med kammarens tillstånd skall jag besvara de fyra interpellationerna i ett sammanhang. Uppgifter har i pressen förekommit att Förenta staterna planerat eller planerar att insätta kärnvapen i Vietnam. Dessa uppgifter har föranlett några av de interpellationer och frågor som jag just hänvisat till. Svenska regeringen har utgått ifrån att insättande av kärmvapen i Vietnam under alla omständigheter varit och är uteslutet. En talesman för den amerikanska regeringen har också kategoriskt förklarat att Förenta staterna inte avser att använda kärnvapen i Vietnam. Svenska regeringen ser med djupaste allvar på den fortlöpande upptrappningen av kriget, nu senast i form av bombningar mot Nordvietnams mest tätbefolkade områden. Vad vi i dag bevittnar är en ytterligare ökning av krigets lidanden vilka framför allt drabbar en fattig civilbefolkning. Svenska regeringen har vid flera tillfällen — bl.a. i utrikesdeklarationen den 23 mars 1972 — uttryckt sin mening att den s.k. vietnamiseringspolitiken inte är ett medel att förkorta utan tvärtom att förlänga kriget. Riktigheten av denna mening har i dessa dagar blivit tragiskt bekräftad. Den svenska regeringen upprepar i dag sitt fördömande av bombningar som utan åtskillnad träffar militära och icke-militära mål. Vi avser att fortsätta våra ansträngningar för att få klart fastslaget att zonoch terrorbombningar är folkrättsligt förbjudna. Konflikten i Vietnam kan lösas endast genom förhandlingar. Regeringen beklagar därför att de regelbundna förhandlingskontakterna i Paris avbrutits och har enträget uppmanat Förenta staterna att omgående återuppta dessa kontakter. Grundvalen för en politisk lösning måste vara ett erkännande av de indokinesiska folkens rätt att forma sitt öde utan inblandning utifrån.

Herr talman! Det finns ett vietnamesiskt ordspråk som uppstod under den förra bombperioden över Nordvietnam och som lyder: ”Låt våra sånger överrösta bomberna! ” Med dessa ord vill det vietnamesiska folket uttrycka att kriget för dem är någonting avskyvärt och påtvingat. Man vill säga: Låt oss se till att det barbariska krig som USA bedriver i vårt land inte någon gång skall få ta överhand över vår nationella kultur — över vår samhällssolidaritet — över allt det som vi försöker göra för att få bättre levnadsförhållanden för vårt folk. När jag hade tillfälle att besöka Vietnam i höstas var det många som använde detta uttryck i något förändrad form för att beskriva den kamp som de så framgångsrikt bedrev mot de massiva bombningarna 1965—1968. Man sade: Vi såg till, hela tiden, att våra sånger överröstade bomberna. Och jag är alldeles säker på att de vansinniga och barbariska bombningar som USA för närvarande genomför inte kan leda till ens någon militär seger för USA, om man inte är beredd att fullständigt ödelägga hela landet. Efter vad man har sett av det barbari som USA uppträder med kan man i och för sig också tvivla på om det finns tillräckligt omdöme inom USA för att man där skulle stanna ens inför en fullständig förintelse. Men vi måste i alla fall arbeta från den utgångspunkten att det fortfarande går att stoppa den upptrappning av kriget som USA bedriver. Jag vill tacka utrikesministern för det svar som vi har fått på de interpellationer vi har framställt. Jag vill tacka för att det svaret kon snabbt och var klargörande på de viktigaste punkterna.

Jag tackar också för att man i så bestämda ordalag har ställt detta krav på USA:s regering. De bombningar som under den senaste veckan har genomförts i Nordvietnam och som också har drabbat städerna Haiphong och Hanoi har upprört det svenska folket till den grad att det nog är mycket länge sedan vi hade en så entydig och massiv opinion. Under den vecka som har gått har det ordnats möten över hela vårt land, där människor har protesterat mot bombningarna, och vi har inom Vietnamkommittén under hela denna vecka fått rapporter om möten och om uttalanden från hundratals organisationer. Här i riksdagen har bredden i manifestationerna kommit till uttryck i att vi har interpellationer från fyra av de fem riksdagspartierna. Jag tror att ett så klargörande uttalande från regeringen som det vi nu har fått är alldeles nödvändigt med tanke på opinionsläget i vårt land. Vi har, herr talman, haft anledning att diskutera frågan om USA:s krigföring i Indokina flera gånger under den gångna hösten och våren.

Detta arbete som FN bedriver och som så många folk hårt och enträget samverkar för vilar på bräcklig grund. Det är inte de som arbetar för fred och framsteg som har makt och inflytande i världen. Tvärtom skulle man kunna säga att de har världens mäktiga emot sig. Den internationella rätten är svag och vi påminns gång på gång om att stormakterna, om de vill, för att främja sina intressen sätter sig över den internationella rättsordningen. USA:s krig i Indokina och den speciella krigföring som man under årens lopp har utvecklat där är ett eftertryckligt bevis för detta. Det är ju ett krig som inte bara drabbar oskyldiga civila med fruktansvärda lidanden utan som systematiskt inriktar sig på att förstöra samhällsorganen och möjligheterna till liv.

Och de som får känna av det är inte de som fattar besluten.

Men det som händer nu under de här veckorna är också, som utrikesministern har påpekat, det fullständiga beviset för att vietnamiseringspolitiken håller på att gå om intet, att misslyckas, och det är ett exempel på att USA befinner sig i en desperat situation. Det finns ingen seger att vinna för USA i Vietnam. Den offensiv som nu genomförs av befrielsestyrkorna hoppas vi, som kämpar för Vietnams folks självständighet och frihet, snart skall leda till att USA för all framtid körs ut ur hela Indokina och med USA det förtryckarsystem som amerikanerna har hållit vid makten där, så att Indokinas folk äntligen i fred och frihet skall kunna få arbeta på att bygga upp sitt land. USA kan inte vinna detta krig. Det är för världsfreden och för USA självt men framför allt för Vietnams folk nödvändigt att USA omedelbart tvingas att upphöra med bombningarna och återvända till förhandlingarna i Paris. Men då måste USA också tvingas inse att vad som nu skall hända vid förhandlingsbordet i Paris skall vara allvarliga förhandlingar, inte ständiga diplomatiska finter för att slippa diskutera en fred som bygger på de indokinesiska folkens självbestämmanderätt. Jag tror att oerhört många människor i vårt land i dag känner stor maktlöshet och vrede över att det är så litet som vi kan göra.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Vietnams folk har i århundraden levt under främmande överhöghet. Fram till för dryg 100 år sedan stod Vietnam under inflytande av Kina. År 1862 kom landet tillsammans med Laos och Cambodja med beteckningen Indokina under Frankrikes kontroll. Efter den japanska ockupationen under andra världskriget gjorde Frankrike under nära ett årtionde försök att återvinna området men förlorade år 1954 vid Dien-Bien-Phu. Utan att hindras av vad Genévekonferensen samma år sagt om alliansfrihet, fria val och återförening av det delade Vietnam gjorde sig USA snabbt berett att överta den roll som Frankrike förlorat. Det blev inte mycket med den fred och frihet som vietnameserna hade sett fram emot. Till en början ställde USA s.k. rådgivare till förfogande för den officiella regimen i Sydvietnam, men några år in på 1960-talet var det fråga om regelrätta truppsändningar. År 1968 befann sig mer än en halv mi!ion amerikanska soldater på vietnamesisk mark. Det amerikanska militära engagemanget i Vietnam sades syfta till försvar av demokrati och frihet. Att göra detta med växande mängder bomber är allmänt sett en dålig väg som särskilt måste ifrågasättas, eftersom Saigonregimen inte representerar någon demokrati Nr 59 eller frihet. En allt mäktigare opinion såväl i USA som i världen i övrigt Tisdagen den krävde att krigspolitiken skulle överges. 18 april 1972 I presidentvalrörelsen i USA för fyra år sedan talades det mycket om fred i Vietnam. Richard Nixon lovade att han skulle ta hem amerikanska soldater från Vietnam om han blev president. Och han blev president. Det knöts förhoppningar till den nye innehavaren av Vita huset. Skulle det nu finnas möjligheter till ett stoppande av Vietnamkriget? Löftena om hemtagning av trupper infriades efter hand. Men förhoppningarna om fred har kommit på skam. Den nye presidentens planer gick ut på att vietnamisera kriget, att överlåta på Saigonregeringens soldater att med materiellt stöd från USA fortsätta där de amerikanska soldaterna efter hand skulle sluta. Dessutom kom kriget att utvidgas genom invasionerna i Laos och Cambodja. Den s.k. vietnamiseringen utgör sålunda inte någon lösning på den komplicerade Vietnamfrågan. För det blödande vietnamesiska folket är det egentligen inte fråga om någon skillnad. De senaste veckornas utveckling har dessutom visat att vietnamiseringen inte fungerar som man räknat med. Saigonregeringen har inte några möjligheter att klara sig. Den nedtoning av USA:s roll i kriget som tillbakadragandet av marktrupperna skulle kunna antyda har inte kommit till stånd. Massiva flygoch flottstridskrafter har fått sättas in för att bistå Saigonregimen. Nordvietnam har återigen utsatts för bombanfall. De under den senaste veckohelgen intensifierade angreppen med bl.a. Hanoioch Haiphongområdena som bombmål innebär en upptrappning av kriget vilken måste såsom utrikesministern också framhåller i sitt svar betraktas med djupaste allvar. Denna upptrappning sker i ett land där det fälls större mängder bomber än någon annanstans. Det är samtidigt fråga om mer förödelsebringande bomber än de som kommit till andvändning i tidigare krig. Det är bomber som fyller människor som kommer i vägen med glassplitter och metallbitar och åstadkommer fruktansvärda lidanden. Det är bomber och kemiska bekämpningsmedel som leder till omfattande naturförstöring. Pressuppgifter har också förekommit om att insättande av kärnvapen planerats. Vi vill tro de försäkringar som getts från den amerikanska statsledningen att man inte avser att tillgripa sådana vapen. Det är svårt att förstå den amerikanska Vietnampolitiken. Det har länge varit uppenbart att någon militär seger inte kan uppnås. Det är inte möjligt att slå ned den vietnamesiska frihetskampen med militära medel. Det amerikanska engagemanget i Indokina kan inte rättfärdigas av att Nordvietnam och FNL också använder metoder som inte borde förekomma i ett civiliserat samhälle eller av att deras ideologi rymmer inslag som framstår som främmande för västerländskt synsätt. Jag vill också gärna säga att det för mig som kristen framstår som nödvändigt att reagera mot det lidande som våra medmänniskor i Indokina utsätts för och mot de metoder som innebär att hundratusentals människor får offra sina liv i kriget där. Jag kan inte se något försvar för de fruktansvärda bombningarna vare sig jag ser den frågan från kristen eller från allmänt politisk synpunkt. 93 Det måste finnas andra medel för att lösa de problem som grundlägger Vietnamkonflikten. Vi måste med de möjligheter som står oss till buds vädja till USA att omedelbart upphöra med bombningarna. Jag är glad över att utrikesministern också givit uttryck åt denna uppfattning i interpellationssvaret. Vårt land måste använda det inflytande det kan ha för att få till stånd ett återupptagande av fredsförhandlingarna i Paris med den inriktningen att folken i Indokina själva skall få bestämma över sina interna förhållanden.

Herr talman! Jag tackar för svaret, även om jag hade önskat att formuleringarna varit betydligt skarpare i vissa avsnitt. Sedan jag framställde interpellationen den 12 april har Nixonregeringen ytterligare skärpt situationen i Indokina och världen. Bombräderna mot Haiphong och Hanoi i förrgår utfördes med ett sannolikt större antal plan än tidigare bombningar, och i angreppet mot Haiphong deltog ett tjugotal B-S2:or som fäller sina bomber från mer än 10 000 meters höjd och självfallet inte kan göra några precisionsbombningar. Enligt de fragmentariska uppgifter som kommit hittills blev ”åtskilliga hundra civila” dödade vid angreppet på Haiphong. Även i Hanoi krävdes offer. I Haiphongs hamn skadades fyra sovjetiska handelsfartyg och ett östtyskt. Sovjetunionens regering och DDR:s regering riktade skarpa protester till Washington. I går fortsatte hundratals amerikanska bombplan med bombningar av Haiphong och av Hanoiområdet. Det uppges att ett sovjetiskt handelsfartyg sänktes i Haiphongs hamn — en uppgift som jag än så länge bara har från ett håll. Redan vid bombningarna i förrgår förekom sårade bland de sovjetiska besättningsmännen. Det är numera väl känt genom The Pentagon Papers, de hemliga dokument som publicerades av New York Times och Bantam Books sommaren 1971 och sedan kommit i fullständigare upplagor, att Johnsonregeringen trots all sin hämningslöshet inte vågade beordra bombningar mot själva hamnen i Haiphong av fruktan för att träffa sovjetiska eller kinesiska fartyg. Stora delar av Haiphong ödelades, sovjetiska fartyg träffades och vid något tillfälle dödades och sårades sovjetiska sjömän, men det gjordes gällande att detta var oavsiktliga konsekvenser av bombningarna. I sitt nuvarande desperata läge hålls Nixonregeringen tydligen inte tillbaka av sådana hämningar. Att beordra det strategiska flygvapnets B-S2:or att fälla sina bombmattor mot en storstad med Nordvietnams största hamn är en oerhörd förbrytelse som i första hand drabbar invånarna i staden men också kan få ödesdigra internationella följder. Inför senatens utrikesutskott i Washington i går utfrågades utrikesminister William Rogers om den nya bomboffensiven. Jag har hittills endast sett ett par tidningsreferat, men enligt dem sade Rogers att de nya angreppshandlingarna, inklusive bombningarna av Hanoi och Haiphong, var militärt motiverade och riktade mot militära mål. De hade, sade han, tre syften: att skydda de kvarvarande amerikanska trupperna, att möjliggöra fortsatt evakuering av amerikanska trupper och att — som det står citerat i tidningen — ”hjälpa Sydvietnam att skydda sig självt”. Han påstod att Nordvietnam inlett ”ett helt nytt slags krig” och satt in tolv av Nr 59 sina påstådda tretton armédivisioner i en offensiv mot Sydvietnam. Om Tisdagen den denna s.k. invasion ledde till framgång, måste man, sade han, befara ett 18 april 1972 ”fruktansvärt blodbad”. — Detta är gamla kända argument. Sedan mer än 20 år har USA direkt eller indirekt genomfört en gigantisk, verklig massaker i Vietnam i det föregivna syftet att förebygga en tänkt framtida massaker, när de hundratusentals fångarna i koncentrationsläger, tigerburar och andra omänskliga tortyrinrättningar kommer fria och förutsätts göra upp räkningen med dem som torterat dem och ruinerat deras hem och deras land. Samma argument har använts och befunnits falskt tidigare. Den vietnamesiska befrielserörelsen har alltid, till skillnad från angriparna och deras quislingar, varit en civiliserad och disciplinerad rörelse. Ett av de iögonfallande resultaten av denna politik har varit FNL:s framgångar i Sydvietnam. Hur skulle militära operationer över hela landet, som Tetoffensiven 1968 eller den nu pågående offensiven, kunna hållas hemliga och komma som en fullständig överraskning för motståndaren, om inte denna var fullständigt isolerad från befolkningen och om inte praktiskt taget hela folket stod helhjärtat på befrielsefrontens sida? Utrikesminister Rogers” motivering för bombningarna av Nordvietnam — att skydda de kvarvarande amerikanska trupperna, att möjliggöra fortsatt evakuering och att ”hjälpa Sydvietnam att skydda sig självt” — har tidigare tjänat som Nixons argument för att invadera Cambodja 1970 och göra det katastrofalt misslyckade invasionsförsöket i södra Laos i början av 1971. För att skydda amerikanska soldater, som inte har något i Sydvietnam att göra, har Nixon utvidgat kriget till hela Indokina. Samtidigt har Nixon byggt ut den militära apparaten i Thailand, där USA-talesmän, enligt en korrespondens i New York Times den 24 mars, har medgett att 425 USA-militärer fungerar som rådgivare och har hand om utbildningen av thailändska trupper för upprorsbekämpande operationer i Thailand. Av dessa var 280 soldater ur USA:s Special Forces, det smutsiga och blodiga vapenslag som hade hand om en del av de inledande operationerna i Sydvietnam — de inledande provokationerna — för att det skulle bli det stora krig som det blev. USA:s militära styrkor i Thailand uppgår enligt denna korrespondens i New York Times till 31 000 man, av vilka 26 400 är flygvapenpersonal som för luftkriget över Indokina från fem thailändska baser. I Indokina pågår dag och natt denna amerikanska invasion. Ta gärna Demokratiska republiken Vietnam som exempel, även om det i många hänseenden är oegentligt att skilja DRV från den övriga delen. USA gjorde i början långa serier av hemliga operationer, som från vietnamesiskt håll redovisades i regeringsdeklarationer och i böcker. Även i små detaljer bekräftades dessa rapporter genom dokumenten i The Pentagon Papers. Nu pågår sedan många år en mera känd verksamhet från baser i Thailand, på Guam, på Okinawa och från sjunde flottan. Sedan många år, ofta dagligen och ofta i stort antal, har USA sänt bombplan på uppdrag i Demokratiska republiken Vietnam. Under en följd av år gick sjunde flottan med täta mellanrum in till kusten och sände skurar av granater in över fiskebyarna och städerna, och nu pågår återigen dessa flottopera 95 tioner, som ju är flagranta förbrytelser mot folkrätten. Det är svårt att i modern historia hitta något mera fantastiskt exempel på hyckleri än när de som ansvarar för denna aggressionsoch folkmordspolitik nu väsnas om att Demokratiska republiken Vietnam skulle kränka folkrätten och 1954 års Gentveavtal. Från nordvietnamesisk sida har man aldrig gjort någon hemlighet av att Nordvietnam fungerar som landet bakom fronten för befrielserörelsen i Sydvietnam. Det är ju samma folk. Det är samma fiende. Det har varit självklart för Nordvietnam att ta emot sårade och sjuka från den södra delen av landet och att förse befrielserörelsen med förnödenheter av olika slag. Men från DRV har man nu med skärpa dementerat påståendena om en ”invasion” från Nordvietnam till Sydvietnam. Jag har hört många här i Stockholm säga att frågan är ganska ointressant, att vietnameser har rätt att kämpa för sitt land i hela Vietnam. och jag delar självfallet denna uppfattning. Men samtidigt är det helt otänkbart att en offensiv av den stora omfattning som befrielserörelsens offensiv nu har skulle kunna börja som en militär invasion över en mycket kort och välbevakad gräns ett tusental kilometer från Sydvietnams centrala delar. Befrielserörelsens styrkor är med all säkerhet tillräckliga. De är indelade i lokal gerilla och regionala och reguljära trupper. Den lokala gerillan försvarar hembyn. De regionala trupperna försvarar hemkommunen eller ett något större område. De reguljära trupperna används endast för offensiva operationer och skall inte behöva delta i försvarsstrider. Denna utomordentliga organisation fanns t.ex. när USA:s landstridskrafter gjorde sina största operationer med 30 000, 40 000 och 50 000 man. Inte ens då behövde befrielserörelsens reguljära trupper sättas in, efter vad jag har hört. Försvaret sköttes av gerillan och de regionala trupperna, och de reguljära trupperna kunde användas för offensiv på helt andra ställen, där de som vanligt inte var väntade. Det finns ingen anledning tro att befrielserörelsens styrkor skulle vara mindre stridsdugliga nu än då. Och det är för övrigt en omöjlighet för styrkor från en helt annan del av landet att fungera lika bra som de sydvietnamesiska befrielsestyrkorna i sin hembygd. Offensiven började inte heller bara i de nordligaste provinserna. Den började den 30 eller 31 mars och de närmast följande dagarna på många ställen, även i Mekongdeltat söder om Saigon. Utrikesminister Rogers” propagandauttalanden stämmer för övrigt dåligt med bl.a. en intressant uppgift från Sydvietnam i International Herald Tribune den 17 april. ”En officer i underrättelsetjänsten sade”, heter det i korrespondensen, ”att tanks och artilleriregementen, som har anfallit i provinserna Quang Tri, Kon Tum och Binh Long i Sydvietnam sedan början av månaden, hade skickats söderut för månader sedan och att en plötslig avstängning av tillförselvägen i Hanoi inte skulle påverka offensiven på åtminstone några månader.” Det är ett direkt citat. En väsentlig del av den nya utrustningen — det är väl detta som uttalandet syftar på — har kommit från Sovjetunionen, säkerligen via DRV, såsom amfibietanks, 30-tons tanks, luftvärnsrobotar och automatiska luftvärnspjäser. Men med kännedom om befrielsestyrkornas opera tioner tidigare kan man vara övertygad om att de sedan länge förberett offensiven genom att lägga upp förråd, och de flesta förråden har traditionellt tagits från motståndaren eller t.o.m. köps av marionetterna och ibland också av amerikanerna. De intima förbindelserna mellan befrielsestyrkorna och patriotiska delar av marionettstyrkorna har naturligtvis också betytt en garanti för påfyllnad under den pågående offensiven. Det hör till bilden att befrielserörelsen i Cambodja nu behärskar minst fyra femtedelar av sitt land och att patriotiska fronten i Laos behärskar mycket stora delar av sitt land. I hela Indokina håller Nixondoktrinen och vietnamiseringspolitiken på att bryta samman, och det enda svar Nixonregeringen kan ge är att flerdubbla insatsen av bomber och tekniskt maskineri. Världsopinionen har nu ett tungt ansvar när det gäller att tvinga USA:s ledning att ge ett annat svar, att äntligen slå in på en förnuftig och realistisk väg. USA måste förmås att stoppa bombningarna och andra krigshandlingar och återvända till Pariskonferensen om Vietnam för att äntligen inleda förhandlingar på grundval av Provisoriska revolutionära regeringens sjupunktsförslag den 1 juli 1971. Den första nyckelfrågan är att förmå USA och dess bundsförvanter att dra tillbaka alla trupper och upphöra med alla militära aktiviteter i Vietnam och hela Indokina. Den andra nyckelfrågan, herr talman, är att USA:s regering måste respektera det sydvietnamesiska folkets självbestämmanderätt och att marionetten Nguyen Van Thieu följaktligen måste föras åt sidan omedelbart.

Herr talman! ”Den viskande döden” — det är nordvietnamesernas beteckning på de jättebombplan som just nu släpper ner sin last av död och förintelse över ett levande samhälle och ett folk som i flera decennier har kämpat för nationellt oberoende och fred. B-S2:orna glider tyst som en tjuv om natten mot sina mål, högt ovanför molnen, medan deras innehåll av bomber i aldrig tidigare skådad omfattning urskillningslöst drabbar civilbefolkningen. Vi har från den amerikanska statsledningen genom åren fått höra många heroiska fraser om kriget i Indokina, fraser om kamp mot världskommunismen och annat. Verkligheten är inte lika heroisk. Det är en verklighet som består i att oskyldiga bönder, kvinnor och barn massakreras av angripare från andra sidan havet, en verklighet av stålkulebomber, tortyr, terrorbombningar, brinnande napalm, massförstörelse med kemiska medel av risförråd och växtlighet. Det är ett krig med alla medel mot allt liv utan vettigt syfte. Det är ett krig som måste fördömas. Just nu bevittnar vi återigen hur den amerikanska stormakten med suverän okänslighet för mänskligt lidande och totalt förakt för omvärldens reaktioner i ett trängt militärt läge reagerat med hämningslösa bombningar av den vietnamesiska befolkningen. Inte nog med att detta — som två av besinningens röster i den amerikanska politiken, senatorerna Kennedy och McGovern, uttryckt det — måste betecknas som ett illdåd. Det rör sig också om politiskt vansinne. President Nixon upprepar med en sömngångares precision de tidigare amerikanska misstagen i Indokina. Han satsar på att möta de militära bakslagen i söder med terrorbombningar i norr — trots att tidigare bombdåd visat att motståndsviljan i sådana lägen stärkts. Han satsar på ett omfattande militärt stöd till militärjuntan i Saigon — trots att det vid det här laget borde stå klart för alla att denna militärregim aldrig kan komma att för Vietnams folk representera kraven på nationellt oberoende, frihet och rättvisa. Han satsar i desperation på att undvika ett nederlag — trots att det sedan länge borde stå klart för alla att Vietnamkriget för USA aldrig kan få ett ”hedersamt” slut: att den enda väg som återstår är ett snabbt amerikanskt tillbakadragande och en lösning vid förhandlingsbordet. Nixon riskerar sannolikt också att på ett drastiskt sätt försämra möjligheterna att nå bättre relationer till Kina och Sovjet och kan därigenom grusa mänsklighetens förhoppning om en avspänning mellan stormakterna. Fiaskot för den amerikanska vietnamiseringspolitiken är uppenbart för alla. Men det är Vietnams bönder som nu får betala priset för sin vägran att underkasta sig den amerikanska statsledningens syn på hur Vietnams framtid bör utformas. I den maktspelets förskönande terminologi, som man i den amerikanska statsledningen ibland använder sig av, betecknas terrorbombningar som styrkedemonstrationer. Detta visar med ödesdiger tydlighet hur man förväxlar styrka med militär makt och teknisk överlägsenhet, utan hänsyn till maktens ansvar och moral. Vad man har demonstrerat de senaste dagarna är inget annat än styrkans ansvarslöshet och övermod och maktens självpåtagna rätt. Resultatet är ett förkrossande moraliskt nederlag. Med samma avancerade teknologi som gör rymdfärder möjliga bekämpar man en fattig civilbefolkning utan hänsyn till de omätliga lidanden som blir resultatet. På förmiddagen i dag meddelades t.ex. från Saigon att USA under de senaste 24 timmarna genomfört 524 flyganfall enbart i Sydvietnam — det största antalet bombraider på ett dygn hittills i krigets historia.

Denna själv prövning lär inte den nuvarande presidenten i USA vara mäktig. Därför är det mångas förhoppning att höstens amerikanska presidentval skall leda till att USA får en president som verkligen har förmåga att bryta med det förflutna. Men bomberna faller just nu och drabbar Vietnams befolkning varje timme dygnet runt. Detta krigets vansinne måste få ett snabbt slut och meningsfulla förhandlingar återupptas i Paris. Utrikesministern uttrycker genom svaret på min interpellation, för vilket jag tackar, den svenska regeringens fördömande av den amerikanska krigspolitiken och kräver en återgång till förhandlingar som tillgodoser det vietnamesiska folkets grundläggande intressen. Det bör vara ett betydelsefullt stöd för regeringen att veta att den har helhjärtat stöd för vidare initiativ av en dominerande del av den svenska riksdagen.

Herr talman! Till att börja med vill jag instämma i den kritik som alla talare här har riktat mot Amerika för den senaste bomboffensiven. Det är svårt — för att inte säga omöjligt — att inse vad amerikanerna velat uppnå med denna attack, där civila mål helt slumpmässigt har kommit att drabbas. Bomboffensiver att denna karaktär har ju tidigare visat sig vara helt meningslösa och har endast bidragit till skador mot civilbefolkningen, en befolkning som verkligen har lidit nog under decenniers stridigheter. Så vill jag säga till fru Dahl att det var inte fyra interpellationer utan fem. Jag kan bara beklaga att den interpellation jag framställde i förra veckan, i den rad som då framställdes, ännu inte har besvarats. Jag tycker att den frågeställning som jag tog upp väl kräver en kommentar. Under senare delen av 1960-talet har den svenska utrikespolitiken under trycket från den inhemska Vietnamopinionen successivt givits en alltmera aktiv prägel. Det har mer och mer kommit att upplevas som naturligt att det neutrala Sverige genom olika uttalanden försöker att påverka världspolitiken. Men en sådan politik kräver stor försiktighet och ett betydande mått av konsekvens. Som utrikesministern tidigare på pekat är vi neutrala i den meningen att våra protester uttalas oberoende av vilken makt som är ansvarig för kränkningen. Det är alltså av betydande vikt att vi är konsekventa i vår protestpolitik och undviker att skapa ett intryck av att vi medvetet agerar ensidigt. Kränkningar av den internationella rätten och av de värden och normer som vi står för och vill kämpa för måste påtalas, oavsett vilken makt det är som utför dem. Annars riskerar vi att vår protestpolitik utomlands uppfattas som enögd och bunden vid andra makters inställning. Ett sådant agerande är inte ägnat att underbygga tilltron till vår neutralitetspolitik. Det torde vara utomordentligt få som är beredda att öppet förneka att nordvietnamesiska reguljära militära förband bär en betydande del, sannolikt t.o.m. huvuddelen, av bördan av de nuvarande striderna i Sydvietnam. Faktum är, om man inte är helt enögd, att upptrappningen av de amerikanska bombningarna — som jag alltså livligt beklagar — inleddes först sedan en omfattande offensiv inletts mot de sydvietnamesiska ställningarna, en offensiv där enligt alla nyhetsmedia, utom de rapporter som inkommit från Hanoi och FNL, nordvietnameserna stod för huvudinsatsen. Oavsett vilken uppfattning man har om Indokinakonflikten i stort — och skillnaden mellan utrikesministern och mig på den punkten är sannolikt inte så stor — är detta någonting man rimligtvis måste ta upp, diskutera och ta ställning till. Det går inte gärna att med bibehållen trovärdighet för Sveriges vilja att ta ställning mot kränkningar, oavsett vem som gör dem, ständigt fördöma den amerikanska närvaron i Sydvietnam eller — som nu — amerikanska angrepp mot Nordvietnam utan att säga ett enda litet ord om den kränkning av folkrätten som närvaron av så gott som hela den nordvietnamesiska armén i Sydvietnam måste anses utgöra. Ur strikt folkrättslig synpunkt torde det vara svårt att definiera den nordvietnamesiska attacken i Sydvietnam som annat än aggression. Sverige har som bekant erkänt såväl Nordvietnam som Sydvietnam, och vi har därmed också indirekt sagt att dessa två stater skils åt av en statsgräns. Det får antas vara den svenska regeringens underförstådda uppfattning att denna statsgräns sammanfaller med 1954 års demarkationslinje. Och även om den svenska regeringen, dessa erkännanden till trots, vill tala om Vietnams enighet, har vi dock i Förenta nationerna stött deklarationer om vänskapligt umgänge mellan stater som uttryckligen anger att en internationellt fastlagd demarkationslinje i praktiskt och juridiskt hänseende är att jämställa med en internationellt erkänd statsgräns. Herr talman! Jag ställde i fredags frågan till utrikesministern om det enligt hans informationer finns reguljära nordvietnamesiska förband i Sydvietnam, Laos eller Cambodja och hur man i så fall ser på dessa truppers närvaro där. Frågan kan synas onödig för de flesta som följt Indokinakrisen under den senaste månaden men bedömes ändock av mig som väsentlig, eftersom regeringen hittills sagt föga om Nordvietnams roll i kriget. Min bedömning är inte annorlunda sedan jag tagit del av herr Wickmans svar här i dag. Utrikesministern har icke besvärat sig med att besvara min interpellation; det är i och för sig en formalitet, och jag medger att interpellationen framställdes sent. Men en kommentar till min frågeställning borde verkligen finnas med i en analys av den nuvarande konflikten. Herr Wickman har dessvärre över huvud taget icke berört nordvietnamesernas roll i den pågående eskaleringen, och det finner jag högst anmärkningsvärt. Menar utrikesministern med detta att all skuld för den nuvarande upptrappningen vilar på USA? Menar utrikesministern att den invasion som nordsidan — enligt alla upptänkliga källor, bortsett från Hanoi och FNL — igångsatte för drygt två veckor sedan inte har betytt något för vad som sedan hänt? I utrikesministerns svar sägs att svenska regeringen ”ser med djupaste allvar på den fortlöpande upptrappningen av kriget, nu senast i form av bombningar mot Nordvietnams mest tätbefolkade områden”. Möjligtvis skall man tolka denna skrivning så att den innebär kritik även mot offensiven vid månadsskiftet mars-april; om så är fallet, vore det intressant att få en kommentar. Herr talman! Jag sade i min interpellation att kritiken mot Amerika för dess engagemang i Vietnam står fast. I USA:s krigföring framstår bombningarna mot tätbefolkade områden i Nordvietnam som det mest meningslösa och förkastliga. Ingen i denna kammare torde vilja stå upp och försvara denna politik. Att vi uttalar våra protester oupphörligt mot denna typ av krigföring är självklart och nödvändigt. Dagens temporära bombstopp i norr vittnar om att protester världen över trots allt kan ha haft en effekt. Men, herr talman, om vi protesterar mot USA:s bombningar måste vi vara realistiska, ärliga och sakliga och inse att våra protester blir tämligen verkningslösa om vi vägrar att inse att det krävs militär nedtrappning från båda sidor.

Herr talman! Det är glädjande att företrädare för fyra partier — tillsammans representerande en mycket stor majoritet av Sveriges folk — här framträtt och skarpt fördömt USA-imperialismens brutala angreppskrig mot folken i Indokina. Herr Anders Wijkman intog en annan position. Han kritiserade USA i ord men tog i själva verket ställning för USA:s krig mot det vietnamesiska folket. Hans inlägg var avslöjande för moderaterna. Som ordförande i vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp skulle jag kunna inskränka mig till att helt instämma i det inlägg som herr John Takman gjort i debatten. Jag kan begränsa mig till följande korta deklaration: De händelser som i dag utspelas i Indokina — den fruktansvärda förstörelsen av människor, samhällen och natur, de svåra krigets lidanden som drabbar människorna, civila såväl som soldater — är uteslutande en följd av Förenta staternas anfallskrig. Detta måste alltid vara den utgångspunkt från vilken kriget betraktas. USA har ingen rätt att vara i Indokina, lika litet som den tidigare kolonialmakten Frankrike hade det. Det är bara folken i Vietnam, Laos och Cambodja som har rätten att bestämma över sitt eget land och över sitt eget öde. Vietnamesernas och de övriga indokinesiska folkens kamp för att driva ut de imperalistiska inkräktarna är en rättfärdig kamp. Det är därför den måste stödjas. Den riktar sig mot imperialismens och krigets krafter, och en seger för de indokinesiska folken bidrar därför till trygghet även för det svenska folket, liksom för alla andra folk. Det räcker inte att fördöma ”bombningar som utan åtskillnad träffar militära och icke-militära mål”. Vad som måste fördömas är det amerikanska angreppskriget som helhet. I massmedia talar man om en ”upptrappning av kriget i Indokina”. Det låter som en teknisk term när det i själva verket handlar om en strävan att utrota hela folk, om krigsförbrytelser, om folkmord. Och det är Förenta staternas krigsmakt som begår dessa avskyvärda handlingar på order av president Nixon. Frågan om hotet att använda kärnvapen har förts in i debatten av interpellanterna. Jag vill erinra om att de bomber som USA hittills har fällt över Indokina motsvarar sprängkraften av 650 atombomber av den storlek som fälldes över Hiroshima. Enbart under 1971 motsvarade de amerikanska bombningarna 85 sådana atombomber. Vad de amerikanska stridskrafterna hittills åstadkommit av förstörelse syns alltså tillräckligt omfattande för att mobilisera all den vrede mänskligheten är mäktig. Om de härskande kretsarna i USA avser att gå vidare och använda ännu mera fruktansvärda massförintelsevapen eller inte beror inte av deras ord. Deras ord har redan mångfaldigt avslöjats av deras handlingar. Den svenska massrörelsen för solidaritet med Indokinas folk har aldrig varit så stark som nu. Det framgick inte minst av den senaste veckans imponerande demonstrationer, då enbart i Stockholm 12 000 personer deltog. En stor majoritet av svenska folket kräver: Förenta staterna måste omedelbart upphöra med sina bombningar av Indokina och återgå till fredssamtalen i Paris. Förenta staterna måste helt dra tillbaka alla sina stridskrafter från Indokina och upphöra med stödet till sina marionetter i Saigon. Indokinas folk måste få leva i fred och oberoende!

Herr talman! Vad interpellanterna anför ger mig i och för sig inte anledning att på nytt begära ordet. Jag har inte något tillägg eller någon förändring att göra. Men låt mig i alla fall svara på en konkret fråga som fru Dahl ställde till mig. Hon frågade om den svenska regeringen kan göra något för att få fler regeringar att medverka i den opinionsyttring som den svenska regeringen gjort sig till tolk för. Det är en naturlig fråga. Även om det är mycket värdefullt och väsentligt att den svenska regeringen har stöd i en utomordentligt bred opinion både ute bland folket och här i riksdagen för sina ställningstaganden i Vietnamkonflikten, är naturligtvis det isolerade Sveriges möjligheter att internationellt påverka utvecklingen och opinionen begränsade. Det har därför varit ett självklart mål för vår Vietnampolitik att få fler regeringar att samlas kring den ståndpunkt vi intagit. Den naturligaste gruppen för sådana samfällda yttringar är självfallet de nordiska länderna. Som fru Dahl vet sammanträder de nordiska utrikesministrarna regelbundet, och vid dessa sammanträden ger vi ett uttryck för vår uppfattning, ett uttryck som då självfallet blir den gemensamma nämnare som vi kommer fram till. I nästa vecka har vi nytt sammanträde — det äger rum i Reykjavik. Fru Dahl kan vara rätt övertygad om att i den kommuniké som blir resultatet av det mötet kommer Vietnamkriget att spela en viktig roll. Herr talman! Jag hade inte behövt begära ordet, om inte herr Anders Wijkman hade gått upp och deklarerat sin uppfattning — jag vet inte om det är den moderata gruppens inställning eller om det är Anders Wijkmans mera personliga uppfattning. Det är riktigt att jag har fått en interpellation också av herr Wijkman, men den framställdes så sent att den blev bordlagd i fredags; den är faktiskt ännu inte formellt överlämnad från kammaren till mig. Herr Wijkman kan dock vara övertygad om att det blir ett svar — och ett utförligt svar — på den interpellationen. Därför vill jag för dagen bara säga det som är centralt i regeringens ställningstagande och som jag menar gör herr Wijkmans sätt att ställa frågan rätt orimligt. Det är självklart att de amerikanska bombningarna, som vi nu upplever, i och för sig är logiska konsekvenser av den politiska och militära utvecklingen i Vietnam. Amerikanerna uppträder naturligtvis utifrån sina utgångspunkter rationellt och med en mycket bestämd kalkyl. Konsekvenserna är logiska, men de är inte desto mindre moraliskt och politiskt orimliga, helt enkelt därför att den grundläggande utgångspunkten för den amerikanska politiken i Vietnam är orimlig. Den är orimlig därför att den utgår från att en nationell och social frigörelsekamp — och det är det som pågår i Vietnam; det är egendomligt att inte herr Wijkman har upptäckt det — får och kan mötas med militärt våld. Har man tagit den orimliga utgångspunkten, följer sedan politikens konsekvenser i all sin orimlighet och brutalitet. Det är därför, herr Wijkman, som vi inte har utfärdat några folkrättsligt motiverade protester mot Nordvietnams deltagande i kriget i Sydvietnam. Det är självklart att Nordvietnam deltar, men vi har inte fått informationer om omfattningen av detta stöd. Det är klart att det sker i olika omfattning på olika avsnitt; men vad som sker i centrala delarna av Sydvietnam är den folkliga befrielserörelsens väpnade kamp och att den på olika vägar får stöd från Nordvietnam finner vi rätt naturligt. Man kan inte lägga den typ av folkrättsliga synpunkter på detta som herr Wijkman är angelägen om att göra. Kom ihåg att hela Vietnam år 1954 delades i två zoner, att zonindelningen enligt Genéveavtalet skulle gälla under två år och att under den perioden det framtida styret i Vietnam — i Nordsåväl som i Sydvietnam — skulle fastställas genom en folkomröstning. Jag tycker det borde vara av större intresse för herr Wijkman att diskutera den folkrättsliga innebörden av att detta internationella avtal inte hållit? Folkomröstningen kom inte till stånd. Det berodde på Saigonregimens motstånd mot det, och Saigonregimens motstånd i sin tur möjliggjordes av Förenta staternas stöd. Det är därför regeringen konsekvent har hävdat att den sociala frigörelsen och den nationella frigörelsekampen i Vietnam icke får mötas med militärt våld. Det är en erfarenhet som vi menar icke bara är tillämplig på Vietnam; det måste gälla generellt i relationerna mellan nationerna, framför allt naturligtvis förhållandet mellan f.d. kolonialmakter, och industrivärlden över huvud taget, och de underutvecklade folken. De krav på förändringar som är de fattiga folkens enda möjlighet att skapa ett människovärdigt liv får inte mötas med våld av den rika världen. Vår viktigaste uppgift är tvärtom att göra det möjligt att de kraven på förändringar kan förverkligas med fredliga medel.
Herr talman! Jag sade inledningsvis att utrikesministerns svar till stora delar täcker in den kritik som samtliga partier i det här landet har uttalat tidigare och som det finns all anledning att upprepa i dag mot den typ av krigföring som USA har eskalerat under de senaste veckorna. Jag menar att över huvud taget USA:s engagemang i Indokina skall kritiseras starkt och oupphörligen. Där har vi precis samma bedömning. Jag tycker dock att det saknas någonting i svaret. Utrikesministern har nu utvecklat svaret litet mer, och den lucka jag tyckte mig finna förut fanns där inte. Det finns alltså ingen kritik av det nordvietnamesiska agerandet den senaste månaden, och det är det jag saknar. Herr Wickman hänvisar till det nordiska samarbetet. Ja, Norges regering gjorde i går ett uttalande som, åtminstone enligt de pressuppgifter jag fått i dag, är av helt annan innebörd. Det har balans och talar klart om att alla främmande trupper, alltså även de nordvietnamesiska, skall dras bort. Utrikesministern säger att man inte kan diskutera folkrätten på det sätt jag gör. Jag hävdar att man kan göra det. Vi har skrivit under en FN-deklaration där det står: ”Hot om eller användandet av våld får inte heller komma i fråga för att kränka vare sig annan stats befintliga internationella gränser eller demarkationslinjer, exempelvis vapenstilleståndslinjer som upprättats genom eller till följd av en internationell överenskommelse vilken vederbörande stat är förpliktigad att respektera.” Jag är väl medveten om att USA har brutit mot folkrättsliga principer åtskilliga gånger. Men jag menar att konsekvensen i regeringens utrikespolitik borde kräva någon kommentar när Nordvietnam sätter in större delen av sina reguljära trupper i månadsskiftet mars-april och går in i Sydvietnam. Herr Wickman säger att det här är fråga om en befrielserörelse. Ja, självfallet är det fråga om en befrielserörelse. Men lika litet som jag kan acceptera den moraliska grunden för USA:s engagemang kan jag acceptera att Nordvietnam, med användandet av nästan sina totala militära resurser, till stor del understödda av sovjetiska vapenleveranser, skall få påtvinga de sydvietnamesiska invånarna exakt den lösning som Hanoi vill. Regeringen har, senast genom statsministern, sagt att vi här måste eftersträva en politisk lösning. Jag kallar icke en militär invasion av detta slag en politisk lösning. Utrikesministern får ursäkta mig.

Herr talman! Först vill jag tacka utrikesministern för det kompletterande svar jag fick och som innebär att regeringen kommer att föra detta vidare till det nordiska utrikesministermötet. Sedan vill jag med anledning av vad herr Wijkman har sagt säga till honom att jag var väl medveten om att han hade väckt den här interpellationen. Jag visste att vi skulle stå här från fyra partier, och jag visste också i dag, sedan jag hade studerat utrikesministerns svar, att vi skulle stå här eniga med regeringen i en manifestation för Indokinas folk i en för dem oerhört allvarlig situation. Då ville jag faktiskt inte över huvud taget omnämna den interpellation som herr Wijkman hade väckt och som innehåller en mycket tarvlig advokatyr för USA:s sjuka sak. Nu har herr Wijkman ändå dragit ner debatten med sina inlägg, och jag beklagar att den manifestation som vi velat åstadkomma på det sättet också fått andra inslag. Jag skall inte gå in på så många detaljer, men jag vill konstatera ett par saker. Herr Wijkman har talat om USA:s krigföring, och med utgångspunkt i de senaste dagarnas massiva bombanfall fördömt den. Det är bra. Men herr Wijkman har icke tagit avstånd från USA:s krig i Indokina. Herr Wijkman har icke — och det är han ensam om +— deklarerat att Indokinas folk ensamma har rätten att bestämma i sina egna länder och att USA:s närvaro i Indokina och USA:s stöd till de fascistiska förtryckarregimer som finns i Sydvietnam, Laos och Cambodja är ett brott mot mänskligheten och mot folkrätten från början till slut. På det sättet har också USA skilt sig och sitt parti från resten av svenska folket och dess representanter här i riksdagen. Herr Wijkman ägnade sig åt en historieskrivning som jag fann mycket upprörande. Han försökte bl.a. göra gällande att USA:s bombningar — och därmed gick han in på president Nixons eget försvar — var ett resultat av en s.k. nordvietnamesisk invasion. Men vad herr Wijkman inte talade om är att befrielsestyrkornas offensiv, som inleddes omkring den 1 april vid fyraårsjubileet av fredsförhandlingarnas inledande i Paris, var det nödvändiga försvaret ifrån Vietnams folk mot en allt intensivare upptrappning från USA:s sida av kriget. Det var ett nödvändigt försvar för deras fortsatta liv och existensmöjligheter. Är inte herr Wijkman medveten om vad som har hänt under speciellt det senaste året, när USA har uppträtt sämre än någonsin vid fredsförhandlingarna i Paris, på ett medvetet föraktfullt sätt för att där provocera motståndarsidan och visa att man inte är intresserad av en fredlig lösning? Det agerandet har avslutats med att USA ensidigt har avbrutit förhandlingarna. Är inte herr Wiikman medveten om att under de senaste tre fyra åren har man utvidgat kriget till Laos och Cambodja med regelrätta invasioner och trappat upp luftkriget till dimensioner av hittills inte skådad om fattning? När USA:s krigsledning nu också diskuterar insättandet av kärnvapen framstår det förmodligen för denna krigsledning och med en viss rätt som ett inte särskilt uppseendeväckande steg, eftersom så mycket av vad den hittills har ägnat sig åt väl kan mätas med ett kärnvapenkrig i alla avseenden. Är inte herr Wijkman medveten om att dessa bombningar har blivit särskilt kraftigt intensifierade under de senaste nio månaderna? Vietnams och Indokinas folk stod inför ett allt allvarligare och dödligt hot. Det är den systematiska utvidgningen och upptrappningen av kriget som har åstadkommit det försvarssamarbete som i dag existerar mellan befrielserörelserna i Sydvietnam, Laos och Cambodja och Nordvietnam och som självfallet ingen skulle komma på idén — ingen människa med normal mänsklig anständighet och moral — att be om ursäkt för. Jag noterar att utrikesministern enligt en tidningsuppgift också i en TV-intervju har sagt att det är svenska regeringens inställning, att det absolut inte skulle bli fråga om att ta avstånd från detta. Vi beklagar inte att Sydvietnams folk får hjälp av sina bröder och systrar i norra delen av Vietnam. Men att gå därifrån till att med den Nixonska propagandans fraser tala om en invasion och en aggression ifrån Nordvietnams sida är, herr talman, upprörande för all mänsklig moral.
Herr talman! Det är mycket av vad fru Dahl sade som åtminstone inte drabbar mig, eftersom fru Dahl vände sig mot sådant som jag inte har sagt och jag kanske därför inte behöver replikera. Fru Dahl säger att jag har dragit ned debatten på en nivå som inte passar den debatt hon vill föra. Det kan jag inte annat än beklaga. Det tycks vara omöjligt att över huvud taget resonera i sakliga termer. Fru Dahl har ju inte på något sätt tagit ställning till den delvis formella fråga jag ställde om hur man skall se på den nordvietnamesiska invasionen. Fru Dahl säger att jag har fallit offer för Nixonpropagandan, att jag tillämpar en dålig advokatyr. Men, fru Dahl, det är egentligen bara fru Dahl och herr Takman i det här landet som jag har hört offentligt direkt förneka att det skulle vara frågan om en invasion. Man kan sedan ha olika uppfattningar om omfattningen av denna, men faktum är att alla människor som har följt nyhetsmedia och som har tagit del av alla de tidningsskriverier som har förekommit, inte bara i detta land utan i Storbritannien och Frankrike osv., tagit del av olika typer av information, har kunnat konstatera att det faktiskt är fråga om en massiv offensiv över demarkationslinjen. Det har visserligen förnekats av Hanoi, och det förnekas av FNL, men för att kunna dra slutsatser om att det verkligen är en massiv offensiv behöver jag inte läsa Nixonpropaganda, utan jag behöver bara läsa dagliga svenska tidningar och Le Monde och Herald Tribune och några till. Jag kan samla alla nyhetsmedia från Indokinafältet, sålla bort Hanoi och FNL, och då får jag fram den här bilden. Det är klart att om man ensidigt och hundraprocentigt tror på Hanoi argumenterar man som fru Dahl. Sedan sade fru Dahl att jag inte tagit avstånd från något annat än de senaste bombningarna. Jag har, och det finns belagt i protokollet, från början till slut tagit avstånd från hela grunden för USA:s engagemang, och det har jag gjort ända sedan 1967 — icke lika kraftfullt som fru Dahl, det vill jag erkänna, men jag har gjort det i olika sammanhang. Men det fråntar ju inte mig rätten att påpeka att det finns två sidor i denna konflikt och att det inte är en helt svart eller en helt vit tavla vi ser, utan att det finns betydande inslag av fläckar som komplicerar bilden. Fru Dahl talade om att jag inte har godkänt Indokinas folks rätt att själva få bestämma över sin framtid. Jag anser inte att det så där på rak arm går att säga att Indokinas folks rätt bäst gagnas av att FNL, i dag huvudsakligen understött av nordvietnamesiska offensiva trupper, vinner en militär seger. Jag har precis samma uppfattning som den regeringen har givit uttryck för, nämligen att det här krävs en politisk lösning, men jag kan inte se att den kan vinnas med de militära medel som fru Dahl tydligen gillar.
Herr talman! Jag lyssnade mycket noga på vad herr Wijkman sade, därför att jag verkligen ville få klarhet i om herr Wijkman också vände sig emot USA:s krig över huvud taget och emot USA:s närvaro i Indokina. Jag kunde inte finna något sådant uttalande. Så mycket bättre är det att herr Wijkman nu har gjort ett klarläggande på denna punkt, och jag beklagar om jag inte lyckades uppfatta vad herr Wijkman skulle ha sagt tidigare. Nu har det alltså blivit klargjort, och det är bra. Jag utgår också ifrån att herr Wijkmans deltagande i den här debatten sker med de bästa avsikter. Därför vill jag bara säga att det som nu har yttrats om nyhetsförmedlingen och annat bygger på en alldeles uppseendeväckande naivitet. Herr Wijkman vet ju att alla de nyheter som har förmedlats av de västliga nyhetsbyråer som det här har refererats till är hårt censurerade av Saigonregimen och av USA.

Det är en väldigt viktig principfråga, och det är inte av en händelse som man använder sig av det ena eller det andra språkbruket.
Herr talman! Fru Dahl sade att den press som vi har läst här och de tidningsuppgifter som förekommit har varit censurerade av Saigonregimen. Jag skulle emellertid vilja vända på det och säga att all den information som fru Dahl uppenbarligen har också är ganska filtrerad. Jag vägrar att godta det argumentet att all den information som har spritts till västvärlden under de senaste tre veckorna skulle vara censurerad och i grunden så felaktig att den här offensiven till sin huvudsakliga del tydligen är ett resultat av FNL-truppers aktivitet. Jag vägrar att godta den argumentationen, men det lönar sig föga att här läsa upp olika tidningsnotiser. Jag tror inte vi kommer långt med det. Nu förnekar åtminstone inte fru Dahl längre att det finns nordvietnamesiska trupper i Sydvietnam, men hon ser alltså inget samband mellan detta och att det är reguljära enheter styrda från Hanoi. Men vi kommer i alla fall framåt en bit i taget i debatten.
Herr talman! Jag vill påminna herr Wijkman om att jag redan tidigare i dag mycket klart sagt ut att jag är medveten om det försvarssamarbete som existerar och att jag tycker att detta är nödvändigt. Vietnams folk kan inte finna sig i att långsamt mördas av Amerikas och Saigonregimens styrkor. Men jag måste ställa frågan: Förnekade herr Wijkman i sitt senaste inlägg att det huvudsakligen är en av FNL, en av Sydvietnams folk ledd offensiv? Skall jag tolka herr Wijkmans uttalande så?
Herr talman! Herr Wijkman gör den formella frågan om Nordvietnams skuld till en huvudfråga och flyr på det viset det centrala i denna debatt. Jag tycker att detta är beklagligt. För det första är det oklart hur många nordvietnameser som ingår i den offensiv som i dag genomförs i Sydvietnam. För det andra är det däremot klart att Vietnamkriget har sin grund i det inre förtryck som utövas i Sydvietnam och att det vietnamesiska folket, oavsett var det bor, är ett folk. För det tredje tar herr Wijkman ingen hänsyn till att det var en provisorisk delning av Vietnam som skedde 1954 efter Genévekonferensen. Vietnam fick löfte om folkomröstning, men dessa löften sveks. Det var en högst artificiell gräns, som drogs vid den 17:e breddgraden, där man delade upp samma folk, med samma bakgrund och samma språk i två delar. För det fjärde har det i takt med krigets utveckling och den radikala ökningen av de amerikanska insatserna i hela Indokina varit självklart för de indokinesiska folken att utvidga sitt samarbete och sitt ömsesidiga stöd. I ett läge när de amerikanska jättebombplanen gång på gång släpper ned sin last av död och förintelse över Vietnam ställer Anders Wijkman frågan vad Nordvietnam gör i Vietnam. Jag hoppas att denna frågeställning inte är betecknande för moderaterna. För andra än moderater förefaller det vara rimligare att fråga vad USA har i Vietnam att göra än att fråga vad vietnameserna har i Vietnam att göra.

Herr talman! En intressant upplysning i Pentagonrapporten är att man förgäves letade efter nordvietnamesiska trupper i Sydvietnam. Man ville ha fram något bevismaterial som motivering för att skicka in amerikanska och andra trupper, men det var svårt att få fram det. Först efter upptrappningen av kriget i Sydvietnam blev det ett mera väsentligt stöd till befrielserörelsen från Nordvietnams sida. Man hade hela tiden varit ytterst försiktig för att inte ge något underlag för kritik att man inte höll Genéveavtalet av 1954. Det kan inte vara särskilt stora styrkor som kommit över demarkationslinjen. Jag misstänker att det vanligen är fråga om sydvietnameser, som varit över i Nordvietnam för att vila upp sig. Det har funnits gott om sådana, vilket Nordvietnam aldrig förnekat. Det har emellertid funnits sådana mängder av utländska trupper i Sydvietnam, att herr Wijkman borde dra någon slutsats av motståndskraften hos befrielserörelsen. Under lång tid har det funnits över en halv miljon amerikanska militärer — jag vill minnas att siffran 545 000 var den högsta. Sammanlagt har några miljoner amerikaner gjort ett års militärtjänstgöring i Sydvietnam. Om jag inte är fel underrättad, har det funnits och finns fortfarande 50 000-60 000 sydkoreaner där. De har rykte om sig att höra till de mest brutala av alla brutala trupper. Det har också funnits och finns fortfarande andra utländska förband. De har inte kommit någonstans med befrielserörelsen. En uppgift från en av de städer som ligger inte långt ifrån Saigon återgavs på första sidan i International Herald Tribune häromdagen. Den gick ut på att 2 000 man gerillatrupper hade omringat staden, i vilken fanns en division Saigontrupper.

Jag vet att en av dessa uppgifter är alldeles för låg, nämligen den som avser bombningen av Nordvietnam. Denna har säkerligen uppgått till betydligt över 1 miljon ton. Detta var alltså före de aktuella bombningarna, herr Wijkman, och man kan inte förbigå det som har hänt tidigare. Samtidigt har USA gjort av med ungefär lika mycket markammunition. Den totala mängden explosiva ämnen som i Indokina har fällts eller använts av USA:s trupper uppgick vid förra årets slut till över 12 miljoner ton. Vad har hänt under tiden omedelbart före denna offensiv? Jo, Pariskonferensen om Vietnam avbröts den 23 mars i och med att USA:s förhandlingsdelegation på president Nixons order förklarade att den skulle utebli på obestämd tid från konferensen. Dessförinnan, den 25 januari, hade Nixon i ett TV-tal offentliggjort att USA hade haft vad han kallade ”hemliga fredsförhandlingar” i Paris med Demokratiska republiken Vietnams talesmän sedan 1969. I och med att dessa privata förhandlingar offentliggjordes blev det självfallet stopp för den möjlighet till förhandlingar på mera privat basis som fanns. Det hör också till saken — här tror jag att detta är praktiskt taget okänt — att Nixon, liksom för att torpedera Pariskonferensen, till ledare för USA:s förhandlingsdelegation utsåg William J. Porter. Han är, som vietnameserna sade i Paris, inte okänd för dem. Han var nämligen tidigare under ett par år ledare för USA:s pacificeringsprogram i Sydvietnam och följaktligen en av de ledande krigsförbrytarna. Sedan många år har de indokinesiska befrielserörelserna stått inför det ständiga dilemma som skapats av Washington genom dess ständiga sikte på och förhoppningar om en militär seger. Under vissa tidsperioder har man hört relativt litet om striderna i Indokina. USA:s angreppskrig har visserligen pågått som tidigare, med sedan många år helt rutinmässiga bombningar, men man har inte hört så mycket om striderna på marken. USAs politiska och militära ledning har då utvecklat en helt speciell logik för att fortsätta kriget.

Och med fred har Nixon och tidigare presidenter menat pacificering, med frihet för Indokinas folk har de menat frihet för quislingjuntorna. Det var i den meningen som Nixon i sitt TV-tal den 25 januari i år offentliggjorde en ”fredsplan för att göra slut på kriget i Vietnam”. När de indokinesiska befrielserörelserna då tvingas gå till militär offensiv, som de gjorde med sådan framgång 1968 och som de gör med mycket stor framgång nu, och krossar angriparna och mytbildningen, då flödar hyckleriet från Washington och från Washingtons agenter och talesmän. Och då får vi höra sådana otroliga slutsatser som herr Wijkmans nu att bombningarna mot Demokratiska republiken Vietnam från början av april var en naturlig reaktion på DRV:s påstådda invasion i Sydvietnam. Detta, herr Wijkman, är att helt och hållet vända upp och ner på ett centralt stycke modern historia.